Herr talman! Det är säkert mycket länge sedan de försvarspolitiska frågorna fått en egen rubrik i en allmänpolitisk debatt i den svenska riksdagen. Att de har fått det den här gången tycker jag är bra. Det markerar frågornas politiska betydelse. Försvaret måste naturligtvis som annan samhällsaktivitet motiveras ordentligt och debatteras i demokratisk ordning, och det är vi politiker som har att formulera motiv och bidra med bränsle till debatten. Särskilt framgångsrika har vi inte varit med detta. I alltför stor utstäckning har försvarsdebatten kunnat liknas vid en uppvisning, där man på vissa skansar inte riktigt upptäckt att Karl XII är död och där andra ägnat huvudmödan åt att tala om hur duktig man varit på att pruta. Med det nya planeringssystemet och direktiven till 1970 års försvarsutredning och med den inriktning av det fortsatta arbetet som detta har gett har det hänt något väsentligt. De mot perspektivet inriktade instrumenten håller på att ge ett bättre underlag åt försvarsdebatten. Ordet perspektiv får inte förleda till tro att en vittomfattande, till intet förpliktande retorik eftersträvas. Nej, detta område består som andra av delelement och detaljer som måste behärskas och sättas in i sina mot perspektivet inriktade sammanhang. Ett sådant delelement är värnplikten. Värnpliktsutbildningen har under de senaste fem åren inte minst som följd av föregående utredningar reformerats ganska genomgripande. Denna reformverksamhet har gett väsentliga förbättringar och betydande besparingar som vinst och samtidigt — vilket i dagens sammanhang är det intressanta — skapat förutsättningar för målmedveten handlingsfrihet såväl gentemot perspektivet som i programtid. Mot en risk finns det anledning att varna, och det är ivern att vinna kortsiktiga vinster på perspektivets bekostnad. De som förfaller till detta har inte rätt förstått perspektivplaneringens ekonomi. Jag vill här försöka att i korthet ge en belysning av det värnpliktssystem som vi nu har för att med detta som utgångspunkt kunna ange synpunkter framåt i programoch perspektivtid, för att nu utnyttja några i den moderna försvarsdebatten använda termer. Jag är helt medveten om att min infallsvinkel är snäv men tiden är begränsad, och meddebattörer ger bredd åt framställningen. Låt mig då inledningsvis konstatera att den värnpliktsreform som beslöts av riksdagen 1966, VU 60-systemet, hade nödvändiggjorts av utvecklingen på olika områden under decennierna efter kriget. Om jag börjar med de fackmässiga aspekterna så hade det på det militärtekniska området skett en snabb och skrämmande utveckling. Detta gjorde att högre krav måste ställas på all personal i fråga om för försvarsuppgifterna erforderlig färdighet och tekniskt kunnande. Det krävdes också på ett helt annat sätt än tidigare att den värnpliktige vidmakthöll en färdighet som utan föregående repetition gav duglighet för försvarsuppgifter vid mobilisering. Inte minst ökade kraven på självständig förmåga och på handlingskraft hos det värnpliktiga befälet. Hur stod vi då utbildningsmässigt rustade att möta dessa nya krav i början på 1960-talet? Svaret måste bli att vårt utgångsläge inte var helt bra. Det dåvarande utbildningssystemet hade betänkliga brister i olika avseenden trots att viss förnyelse skett under decennierna efter kriget. Låt mig peka på några sådana brister. Utbildningen vid flottan och flygvapnet brast i ett för den enskilde värnpliktige själv och för hans användbarhet i olika lägen betydelsefullt led, den allmänna försvarsutbildningen. De värnpliktigas grundutbildning var i många fall inte konsekvent inriktad på användbarheten i krigsorganisationen. Den grundläggande krigsförbandsutbildningen var otillräcklig. Repetitionsövningarna vid armén och kustartilleriet var tre till antalet och uppehållet mellan dem sex till nio år. Uppehållens längd minskade homogeniteten i förbandens personaluppsättning och möjligheterna till vidmakthållen färdighet hos de värnpliktiga. Repetitionsutbildning i form av krigsförbandsövningar ägde över huvud taget inte rum vid flottan och flygvapnet. Det värnpliktiga befälets grundutbildning var i vissa avseenden endast i begränsad utsträckning inriktad på krigsfunktionen och de viktigaste uppgifterna i denna. Detta gällde bl.a. utbildarförmågan, vilket de till repetitionsutbildning inkallade sannerligen lade märke till. 1966 års värnpliktsreform syftade till att råda bot på bristerna i det tidigare utbildningssystemet, bl.a. genom att ge de värnpliktiga en utbildning som svarade mot de krav som nu ställdes på dem. Reformen ville på ett avgörande sätt förbättra det personella innehållet i krigsorganisationen vad gällde värnpliktiga inom alla tre försvarsgrenarna. På detta sätt säkerställdes förutsättningarna för försvarsmakten att lösa sina uppgifter i totalförsvaret. Tidigare nämnda kravaspekter sökte man inordna under de samlande begreppen långsiktsberedskap, mobiliseringsberedskap och insatsberedskap. Inom långsiktsberedskapen skulle utbildningen leda fram till att den värnpliktige var krigsanvändbar omedelbart efter mobilisering utan kompletterande utbildning. Mobiliseringsberedskapen skulle säkerställas genom en sådan utbildning att förbanden med minsta möjliga tidsutdräkt kunde mobiliseras och insättas för att lösa primära försvarsuppgifter. Utbildningsverksamheten skulle därutöver ge garanti för att dittillsvarande möjligheter i fråga om insatsberedskapen till allmänt innehåll och volym även fortsättningsvis kunde bibehållas. Dessa väsentliga utgångspunkter präglade 1966 års värnpliktsreform. Det torde vara rimligt att säga att 1966 års reform sammanfattningsvis för armén och kustartilleriet innebar avgörande och väsentliga förändringar. För flottan och flygvapnet innebar den ett helt nytt system och för dessa delar av försvaret ett uppbrott från en äldre, omodern ordning. Det nya värnpliktssystemet utformades också med avgörande hänsynstagande till samhällsekonomiska, statsfinansiella och sociala faktorer. Kvalificerade förbättringar skulle vinnas men samtidigt måste antalet tjänstgöringsdagar minskas. Hur löstes då detta problem? Jo, en accentuerad satsning gjordes på det värnpliktiga befälets utbildning. En för försvaret gemensam allmän militär utbildning infördes som skulle säkerställa att alla oavsett förbandstyp kunde deltaga i en försvarsstrid. En långtgående differentiering av utbildningstiderna kom därjämte till stånd. Ett stort antal värnpliktiga fick härigenom en avkortning av grundutbildningen med två månader. Samtidigt sökte man så långt som möjligt utnyttja de värnpliktigas civila kunskaper och finslipa urvalsinstrumentet. En avgörande satsning på realistiskt driven förbandsutbildning gjordes. Kraven på god långsiktsberedskap och mobiliseringsberedskap medförde även en genomgripande reform av repetitionsövningssystemet. Övningarna blev flera men till tiden kortare, och med kortare uppehåll mellan övningarna. Satsningen på befälet fullföljdes inom repetitionsutbildningen bl.a. genom införandet av särskilda övningar. Mobiliseringskraften stärktes genom införandet av mobiliseringsövningar. Totalt nedgick antalet tjänstgöringsdagar genom reformen med ca 500 000. Men inte bara de rent militära aspekterna tillgodosågs. En väsentlig del av 1966 års reform innebar också en anpassning till det civila utbildningssystemet, till de allmänna sociala förändringarna och till samhällsekonomin. Som nämnts minskades antalet tjänstgöringsdagar med ungefär en halv miljon. Anpassningen till det civila utbildningssystemet innebar speciella problem. I princip löstes detta genom att grundutbildningen inte tilläts medföra större tidsförlust än ett studieeller praktikantår. En följd härav blev att den frivilliga värnpliktiga officersutbildningen förkortades från sex till tre månader med förläggning till sommarmånaderna. Även reservofficersutbildningen förlades till sommaren. Den allmänna aspekten fick sin återspegling i en allmän upprustning av de värnpliktssociala förmånerna. I anslutning till reformen har under senare år betydelsefulla förbättringar på det värnpliktssociala området genomförts. Jag tänker härvid på olycksfallsförsäkringen och den särskilda sjukpenningen. I anslutning till 1966 års reform följde sedermera bl.a. en genomgripande förändring av de specialtjänstuttagna värnpliktigas utbildning. Reformen syftade härvid till att integrera civil och militär utbildning. Utbildningens praktiska utformning kan sägas vara ett exempel på vuxenutbildning i modern form. Det praktiska livets erfarenheter hos den värnpliktige togs till vara i hans militära specialistuppgift. Även denna reform innebar en beskärning av antalet tjänstgöringsdagar, i detta fall med ca 100 000 dagar. En nödvändig, genomgripande reformverksamhet har också satts in på områden som vitalt hänger samman med värnpliktsförsvaret. Riksdagen har sålunda 1970 fattat viktiga beslut om hemvärnet och den frivilliga försvarsutbildningen. Utbildningen här har på ett avgörande sätt moderniserats och ersättningen för de frivilliga insatserna har höjts för att bättre stå i samklang med samhällsstandarden i övrigt. Denna kortfattade översikt över värnpliktssystemets utveckling under de senaste decennierna och de avgörande förändringar som därvid inträtt skulle inte vara fullständig om jag inte också berörde de förändringar som initierats under 1971. Härigenom kommer en ytterligare minskning av antalet tjänstgöringsdagar att uppstå — det rör sig om ca 1,8 miljoner dagar. Sammanlagt kan man alltså konstatera att om man inräknar även de sistnämnda åtgärderna har värnpliktssystemet undergått en i vissa fall drastisk rationalisering under de senaste åren, som kan uttryckas så att det rör sig om en resursbeskärning med ca 2,5 miljoner tjänstgöringsdagar per år eller 12 å 13 procent. Förändringarna har hela tiden konsekvent kunnat ske inom ramen för värnpliktssystemets grundidé. Systemet är nämligen medvetet uppbyggt för att ge handlingsfrihet. Även med de nu senast avsedda resursinskränkningarna kan systemet betraktas som balanserat. De jämförelser jag gjorde nyss blir än mer intressanta om man samtidigt noterar förändringen inom det civila utbildningsväsendet, där 1960-talets expansion överslagsmässigt medfört en minst SO0-procentig utökning av antalet dagar för utbildning. Varje år är i det civila utbildningsväsendet ca 1,2 miljoner medborgare under utbildning, medan motsvarande siffra för den militära sidan är ca 50 000. Herr talman! Jag har funnit det angeläget att göra denna sammanfattning som en bakgrund till försvarsutredningens överväganden rörande värnplikten inom säkerhetsoch försvarspolitiken. Jag noterar då först att försvarsutredningen i enighet understryker vikten av att vi bibehåller en allmän värnplikt och avstår från kategoriklyvning. Detta måste anses vara av utomordentlig betydelse. För mig är, innan positiv fred vunnits, värnplikten som idé övergripande och av vital betydelse för en demokratisk stat. Den är försvarsviljans starkaste uttryck och därmed avgörande även för den reella värnkraften. Men jag vill också säga att en idé som inte är beredd till ständig förnyelse i sin praktiska utformning kan bli en död idé. Värnplikten måste därför alltid vara beredd till fortlöpande förnyelse. Det gäller inte minst en förnyelse som innebär att dess praktiska utformning på ett adekvat sätt speglar samhällets allmänna förhållanden och möjligheter, socialt och ekonomiskt. Det är inte bara om värnpliktens idé som allmän enighet råder inom försvarsutredningen. En samfälld uppfattning föreligger även vad gäller det önskvärda i att systematiskt och allsidigt få belysta olika alternativ beträffande värnpliktens utformning. Grundmotivet härför är också gemensamt, nämligen en önskan att få belyst om medel som i dag avses för utbildning eventuellt kan frigöras för andra insatser. Däremot finns uppenbarligen vissa nyanser vad gäller de mera preciserade utgångspunkterna. För egen del vill jag här försöka något utveckla hur jag ser på den aktuella problematiken. En avgörande faktor i försvarsutredningens bedömningar har varit handlingsfriheten. Ett optimalt säkerställande av denna handlingsfrihet måste vara utgångspunkten när det gäller nya överväganden rörande värnpliktssystemet. Men det gäller också att definiera vad handlingsfriheten i sig konkret innebär. Innan jag kommer in på detta vill jag först säga att möjligheterna till förändringar bör sökas inom ramen för det nyss genomförda principsystemet. Både formella och praktiska motiv talar för detta. Som jag redan påvisat innebär detta system i många avseenden och på många områden inom försvarsorganisationen en avgörande förändring i förhållande till tidigare. Inom vissa delar av krigsorganisationen kan man med visst fog säga att förändringen inte varit en evolution utan en revolution. De kraftiga begränsningarna om 1,5 å 2 miljoner tjänstgöringsdagar, som detta år skall förverkligas, har också kunnat ske inom ramen för systemets principvillkor. Både rationellt tänkande och psykologiska synpunkter talar för att de som i praktiken skall svara för värnplikts systemet och värnpliktsutbildningen inte oavbrutet utsätts för principiella förändringar av förutsättningarna för verksamheten, Erforderliga förändringar bör motiveras och genomföras med logik och gott förstånd. Skall man beakta det nu sagda bör eventuella förändringar med riktpunkt handlingsfrihet säkerställas och prioriteras enligt följande: En för krigsmakten gemensam allmänmilitär utbildning, som sätter varje värnpliktig medborgare i stånd att deltaga i en försvarsstrid redan inom ramen för den normala organisationen och därutöver, om så skulle erfordras, övergå att delta i det fria kriget. En kvalificerad utbildning av det värnpliktiga befälet. Denna kvalificerade utbildning måste ta fasta på det värnpliktiga befälets uppgifter både som stridsledare och utbildare inom krigsförbandet. De värnpliktiga underofficerarna, ur vilkas kategori det ännu mera kvalificerade befälet skall rekryteras, är en nyckelgrupp. Att nagga deras utbildningstid mera i kanten än som är ofrånkomligt för att klara kollision med civila studier är oekonomiskt och kan bli till hinder för en kommande bra helhetslösning. En realistisk utbildning i förband måste säkerställas. Differentieringsprincipen måste på ett effektivt sätt utnyttjas. Direkt sammanhängande med detta är också ett säkerställande av det aktiva yrkesbefälets utbildning och kvalitet. Det som nu sagts gäller både grundutbildning och repetitionsutbildning och har avgörande betydelse om vi med samma kraft som hittills — och jag finner ingen skiljaktig mening föreligga härom — skall uppnå långsiktig beredskap, mobiliseringsberedskap och insatsberedskap. Jag anser det också oundgängligen nödvändigt att alla eventuella förändringar på ett avgörande sätt samordnas med samhällslivet i övrigt, vad gäller både arbetsliv och studier. Värnpliktssystemets grundidé om återkommande utbildning, nyss utformad vad gäller värnpliktiga s.k. specialister, blir det också angeläget att ytterligare utveckla. I konsekvens med vad jag tidigare anfört finner jag det självfallet att övervägandena sker med beaktande av hemvärnets och den frivilliga försvarsutbildningens stora betydelse. Vad beträffar handlingsfriheten i övrigt har, som jag redan nämnt, detta begrepp getts olika nyanser. Den har beskrivits som åtgärder som inneburit att minskad utbildning av värnpliktiga friställt medel för investeringar av olika slag. Handlingsfrihet beträffande utbildningstid för värnpliktiga har i hårdaste laget knutits till vissa förbandsrubriceringar.

Jag tror avgjort att det är mindre lämpligt att från början låsa övervägandena kring fixa procenttal. Övervägandena måste om maximala vinster skall vinnas belysa en rad alternativa lösningar. Lösningar har anvisats om vilka man med bonden som klippte grisen kan säga, att de ger mera väsen än ull. Sålunda skulle en till under halvåret förkortad utbildningstid för fjärdedelen av åldersklassen bara ge en inbesparing av cirka 600 000 tjänstgöringsdagar som vinst, vilket är mindre än fjärdedelen av vad som genom åtgärder inom nuvarande systems ram vunnits under de senaste åren. Det är uppenbart att vid överväganden av här angiven art även olika alternativ måste belysas vad avser relationen mellan grundutbildning och repetitionsutbildning och frekvensen av repetitionsövningar inom ramen för nu gällande värnpliktstid samt eventuella möjligheter till kompletterande utbildning. Olika alternativ vad gäller relationen mellan längden av grundutbildning och repetitionsutbildning aktualiserar också på sitt sätt en ökad differentiering av utbildningstiden. Intressanta alternativ finns här anledning att få belysta. Det kan gälla den enskildes förutsättningar att över huvud taget fylla sina uppgifter i en försvarsstrid. Det kan också gälla möjligheterna för utbildningsorganisationen att inrymma ett ökat antal utbildningsomgångar inom ramen för ett eller flera år. Det finns anledning påpeka att differentiering som metod till resultat kan ge inte bara en ytterligare nedpressning av utbildningen för vissa befattningar utan även skärpningar, relativt och absolut, för andra. Eventuella förändringar i relationerna i fråga om utbildningstid för olika värnpliktiga måste också belysas till sina ekonomiska konsekvenser för förmånssystemet. Det synes också troligt att, om realistisk hänsyn skall tas till uppgifter som tyvärr inte kan uteslutas bli verkliga, vissa elementära krav aldrig kan underskridas. Det är utgångspunkter, herr talman, av här beskriven innebörd som jag tror blir nödvändiga att beakta vid en utredande verksamhet angående värnpliktssystemet som avser att ge oss större säkerhet och handlingsfrihet beträffande försvarets inriktning i programoch perspektivtid.

Herr talman! Även jag ämnar göra några reflexioner i anslutning till försvarsutredningens betänkande. Jag anser mig tvungen till detta för att inte min tystnad annars skall kunna tolkas som ett instämmande — och det vill jag verkligen inte. Försvarsutredningen har haft en alldeles ny planeringsmetodik som hjälpmedel i sitt arbete. Själva grundvalen för denna är de angreppsfall som regeringen har valt ut bland ett stort antal tänkbara sådana och beslutat att de skall vara styrande för avvägningen av försvarets resurser. Vidare har regeringen angivit riktlinjer för 1S5-åriga perspektivplaner på olika nivåer som skall vara en norm för den handlingsfrihet framöver som man vill upprätthålla. Planerna har därefter utarbetats av myndigheterna och överlämnats till försvarsutredningen. Det förslag till programplan, dvs. plan för de närmaste fem åren, som kommittén nu lagt fram täcker — som herr Hernelius nyss påpekade — emellertid inte ens den lägsta ram som regeringen hade angett för perspektivplanearbetet. Förslaget saknar därför det stöd av en genomstuderad perspektivplan som var en av förutsättningarna för det nya planeringssystemet och som — när detta infördes — angavs som ett mycket viktigt element i metodiken. Redan första gången som metoden skall prövas förfuskas den alltså. Vidare förefaller det som om de angreppsfall som regeringen har föreskrivit att vara dimensionerande för försvaret, över huvud taget inte har använts för att pröva den utformning som nu föreslås. Det lämnas åtminstone inte någon som helst uppgift i betänkandet om utfallet av en sådan prövning. Det verkar i stället som om man inriktar sig på att utnyttja de väldiga möjligheter som den nya metodiken ger att med konstiga och nya och tillkrånglade termer dölja vad det är man i verkligheten är i färd med: en kraftig och undan för undan allt snabbare förlöpande nedrustning — jag föredrar att använda det ordet. Visst var det besvärligt att ge allmänheten en klar bild av försvarets förhållanden vid den tidigare planeringsmetodiken, men det gick i alla fall något så när att förmedla verkliga sakuppgifter även till okunniga men intresserade lyssnare. Det nya systemet har gjort en sådan förmedling nära nog omöjlig. Krångligheten döljer nu verkligheten lika bra som den effektivaste hemligstämpel. Argumenten i försvarsdebatten har kommit att bli t.ex.: ”Det är väl klart att vi har ett starkt försvar, det kostar ju nära 7 miljarder kronor” eller ”det är väl uppenbart att någon nedrustning inte äger rum, kostnaderna för försvaret har ökat det senaste decenniet och kommer att fortsätta att öka”.

Nu kan försvaret naturligtvis inte bedömas på så lösliga grunder. Visst är 7 miljarder mycket pengar och visst blir detta belopp i procent av bruttonationalprodukten — det är den beräkningsgrund som bäst visar bördan av försvarskostnaderna — rätt mycket mer än vad våra nordiska grannländer kostar på sitt försvar. Men bortser man från just dem ligger vi inte särskilt högt — vi ligger lägre än Sovjet, USA, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Polen, Storbritannien och Frankrike. Det har också hittills stått klart för alla att vår alliansfrihet ställer extra krav. Ett effektivt försvar måste kräva höga och ökande kostnader. Men så är det ju också en verksamhet som skall tillgodose det första och viktigaste av medborgarnas behov: att få leva i frihet och fred. Försvaret är naturligtvis underkastat samma förhållanden som gäller för samhället i övrigt, att lönerna stiger — åtminstone i kronor räknat — och att priserna på förnödenheter höjs. Statsutgifterna ökar i årets budget, som vi alla vet, med 7 miljarder kronor utan att det egentligen görs några nya typer av utgifter. Totalförsvarets kostnader, beräknade på samma sätt för båda åren, står däremot stilla. Detta är i själva verket ett uttryck för en betydande nivåsänkning. Andelen i statsutgifterna sjunker från 13,5 till 11,7 procent. Det var inte så många år sedan som den låg över 20 procent. Försvaret är i själva verket ett område som till skillnad från praktiskt taget alla andra områden för samhällsverksamhet tar ständigt sjunkande andel av de gemensamma resurserna i anspråk, och detta gäller också för den typ av försvar som vi inom moderata samlingspartiet vill förorda. Vidare hör det till bilden att försvarskostnaderna inte alltid har presenterats på ett mellan åren jämförbart sätt. Jag vet inte om det har varit en avsikt bakom, men faktum är att en rad åtgärder under de senaste åren har vidtagits av regeringen i fråga om redovisningen av försvarsutgifterna, åtgärder som i och för sig kan ha haft fog för sig men som alla har haft den effekten att kostnaderna och kostnadsökningarna har framstått som större än vad de i verkligheten har varit. Vid 1960-talets början när metoden med fleråriga försvarsbeslut och kostnadsramar hade införts uppsparades en viss del av anslagen av myndigheterna för att ge täckning för oväntade fördyringar, för att lämna större rörelsefrihet osv. De uppsparade beloppen utgjorde över 1 miljard kronor; det gällde alltså anslag som hade beviljats av riksdagen men ännu inte förbrukats. När sedan dessa medel skulle börja förbrukas övergick regeringen till att i stället räkna med utgiftsramar och kunde på så sätt visa större försvarsutgifter än vad som behövde anslås i medel. För ett par år sedan införde man metoden att i utgiftsramarna i förväg inräkna den kompensation för ökade priser och löner som tidigare hade reglerats i efterskott och ökade på så sätt skenbart kostnadsramarna med några hundra miljoner kronor. I år överför man till försvarets huvudtitel utgifter på ungefär 400 miljoner kronor, som tidigare har belastat en annan huvudtitel och ökar därigenom försvarskostnaderna med samma belopp, statistiskt sett. Det hör för övrigt till historien att man vid varje sådan här transaktion har naggat extra på kostnadsramen, ibland rätt kraftigt. Försvarsutredningen uttalar sig pessimistiskt om möjligheterna att i framtiden ge statsfinansiellt utrymme åt försvaret. Jag vet inte vad man har för motiv för detta. Har man tappat tron på en gynnsam ekonomisk utveckling? Räknar man kanske med ekonomiska svårigheter på grund av regeringens EEC-politik? Det skulle i så fall signalera inträdet i en verkligt ond cirkel. Vi kan inte vara med i EEC därför att vår alliansfrihet omöjliggör detta. Alliansfriheten är omöjlig utan ett starkt försvar. Vi kan omöjligt bekosta ett starkt försvar eftersom vi inte är med i EEC. Herr talman! Ett honnörsord för att inte säga ett kungsord i det nya planeringssystemet är handlingsfrihet. Regeringen har tidigare lagt på försvaret betydande extra kostnader för att vidmakthålla handlingsfriheten, och ett av argumenten för det nya planeringssystemet vid dess införande var just att det skulle öka handlingsfriheten. Nu har försvarsutredningen avlämnat ett förslag om vilket man kan säga att skulle det godtas, så är handlingsfriheten totalt bortspelad vad det gäller att uppnå perspektivplanens nivåer, och det var som sagt detta som handlingsfriheten skulle möjliggöra. De noggranna studier som har utförts av försvarseffektens utveckling vid olika programplanenivåer visar att den inriktning av försvarspolitiken som utredningen föreslår svarar mot och på sikt kommer att leda till en effekt i början av 1980-talet — alltså om tio år — som är mindre än hälften av den som vi ännu för några år sedan var överens om att upprätthålla och som vi i det närmaste har i dag. Så raskt kommer nedrustningen att förlöpa. Försvarsutredningen erkänner att en sänkning av effekten kommer att inträda under de närmaste åren men säger att rationaliseringsåtgärder på sikt skall möjliggöra en återhämtning även vid oförändrad anslagsnivå. Jag begriper inte hur man kan påstå någonting sådant. Det är visserligen sannolikt att vissa rationaliseringsvinster kan göras inom försvaret lika väl som på andra samhällsområden, men skall man bromsa upp nedrustningen krävs det miljardbelopp och någon anvisning om hur de skall kunna inbesparas borde väl försvarsutredningen i så fall ha gett, för man avser väl ändå inte den diskuterade förkortningen av värnpliktsutbildningen. Den skulle sannerligen inte motverka nedgången i försvarseffekt. Vi har haft en princip när det har gällt uppbyggnaden av vårt försvar som vi säkert gjorde bäst i att bibehålla, nämligen att varje enhet skall ha en sådan kvalitet att den skall kunna ha rimlig chans i strid med motsvarande enhet hos en tänkbar angripare. Det må sedan gälla en soldat eller ett flygplan eller en ubåt. Detta är nödvändigt om vi skall väcka respekt hos en angripare, att vi av honom skall uppfattas som farliga men det är också nödvändigt om vi vill bibehålla försvarsviljan. Vi kan inte sätta svenska ungdomar till uppgifter som vare sig de själva eller deras befäl tror att de skall kunna klara och sedan begära att de ändå skall fullgöra dem. Försvarsviljan måste alltid vara en funktion av förmågan. Dessutom vore det totalt ansvarslöst, det skulle i ett krigsfall bara orsaka meningslösa förluster. Försvaret skall verka fredsbevarande, det är dess första uppgift, och jag har svårt att tänka mig att en angripare skulle betrakta förband med några få månaders utbildning som något annat än en milis, ganska hjälplös inför välutbildade reguljära förband och som därför kan mer eller mindre nonchaleras i kalkylerna. Herr talman! Herr Hernelius har lagt fram synpunkter på försvarsutredningens säkerhetspolitiska överväganden. Jag skall därför bara göra ett påpekande här. Den avspänning som försvarsutredningen satsar så hårt på är trots allt ingenting som den långsiktiga försvarspolitiken kan grunda sig på. Spänningen i vår närhet skall avgöra vilken beredskap som vi bör hålla, vilken övervakning av gränser, hav och luftrum som vi måste ta på oss osv. Den får däremot inte vara avgörande för hur försvarspolitiken långsiktigt utformas. Det är inte så många år sedan regeringen i propositioner och vid andra tillfällen gång på gång betonade att Sveriges försvarspolitik inte kan anpassas efter spänningsvariationerna i vår omvärld. Har regeringen ändrat mening på den punkten? Det vore synd för regeringen hade säkert rätt då. Vad vi måste dimensionera vårt försvar efter är inte tonfallen i debatten omkring oss, utan de resurser som kan hota oss, dvs. omfattningen och arten av den krigsmateriel som tänkbara angripare förfogar över och den stridsutbildning, kvalitetsoch volymmässigt, som han bedriver. De faktorerna kan man hålla ganska god kännedom om och såvitt jag vet har det — allt tal om avspänning till trots — inte skett en tillstymmelse till reduktion av dessa faktorer, snarare tvärtom, Så några ord om försvarsutredningens strategiska funderingar. Man förklarar att seghet och uthållighet skall vara viktigare än en stor initialstyrka. Man vill ge lägre prioritet åt fjärrstridsförbanden och säger att invasionsförsvaret bör inriktas på kustnära insatser. Jag skulle vilja fråga: Vilka kuster? Gäller det även Gotlandskusten? I så fall torde fjärrstridsförbanden vara svåra att reducera. Alla studier och analyser visar klart svårigheterna att försvara en ö om man avstår från att göra överskeppningsföretag och försörjningstransporter dit riskfyllda och osäkra. Och hur menar man att segheten skall kunna främjas genom att fjärrstridsförbanden minskas? Det blir ju precis tvärtom. Möjligheten att kraftsamla arméförband till ett angripet kustavsnitt är ju helt beroende av hur en angripare har tvingats uppträda och koncentrera sina styrkor under överfarten. Hans framgång är också i hög grad beroende av de förluster som han kan tillfogas till sjöss. Dessutom föreslår ju försvarsutredningen också minskning av de rörliga väl beväpnade arméförbanden. Nej, det är nog tyvärr på det sättet att försvarsutredningens argumentering mindre har styrts av omsorgen om försvarsförmågan än av önskemålet att finna ursäkter för en starkt minskad anskaffning av för försvaret väsentliga men tyvärr dyrbara enheter. Hela resonemanget strider, såvitt jag kan förstå, helt mot de erfarenheter och resultat som mångåriga studier givit. Ett krav som måste ställas, alldeles oavsett var man lägger anslagsnivåerna, är att bästa valuta skall utvinnas ur anslagen, med andra ord att dessa skall ge största möjliga fredsbevarande effekt. Försvarsutredningens betänkande behandlas nu i Kungl. Maj:ts kansli. Jag skulle vilja rikta en vädjan till regeringen: Följ inte utredningens förslag! Stoppa det i en byrålåda och lägg i stället fram en proposition för riksdagen med förslag om ett försvar som på ett helt annat sätt och även för framtiden kan ge svenska folket den yttre säkerhet som regeringen bär det främsta ansvaret för.

Herr talman! Det har på vissa punkter varit en intressant diskussion. Försvarsutredningen har, som framgår av dess betänkande och som framhållits i debatten, på många väsentliga områden kommit överens. På andra punkter har meningarna varit delade.

Jag är medveten om att det kan finnas delade meningar om hur starkt försvaret måste vara under de närmaste decennierna; framtiden är oviss.

Om man gör den bedömningen måste man naturligtvis hävda att våra försvarskrafter och försvarsutgifter successivt kommer att öka. Man kan också satsa på den optimistiska trenden och redan nu utgå från att det blir en långvarig och stabil fredsperiod, särskilt i Europa. Då skulle man våga minska försvarsstyrkan och försvarsutgifterna.

Vad försvarsutredningen rekommenderar är ju i stort sett oförändrade försvarskostnader under de närmaste fem åren. Det är nämligen inte så, herr Virgin, att utgifterna för det svenska försvaret under de närmaste åren kommer att nedgå i förhållande till dagens kostnader. Detta framgår redan av den budget — preliminär visserligen — som framlades i januari. Det slutliga ramförslaget kommer att presenteras i mars, och att det blir fråga om en viss ramhöjning är ju alla medvetna om. Planeringsramen för den kommande femårsperioden kommer att omfatta minst 32 miljarder kronor i prisläge februari 1971. Men det innebär att ökningstakten i försvarsutgifterna kommer att bromsas. Vi är inne i en situation, som det diskuterades ganska mycket om i kammaren i går, när man från alla håll — inte minst moderata samlingspartiets talesmän — talade om att utgiftsökningarna inom den offentliga sektorn måste hållas under kontroll. Vi måste försöka finna metoder att bromsa upp ökningstakten. Till den offentliga sektorn, herr Virgin, hör försvaret. Jag tror att det skulle vara alldeles omöjligt att tänka sig kraftfulla insatser, som herr Bohman krävde på alla möjliga områden inom den offentliga sektorn utan att direkt precisera dem, och då lämna försvarssektorn vid sidan om. Vi måste så långt möjligt försöka hålla kostnaderna nere utan att därför äventyra våra möjligheter att hävda vår neutralitet och vår nationella suveränitet.

Försvarsutgifterna per capita uttryckta i dollar i den internationella statistiken visar att bara tre länder i världen har högre försvarsutgifter än Sverige. Det är de båda supermakterna och Israel. Sverige kommer i den statistiken på fjärde plats. Men om man håller tillbaka försvarsutgifterna på det sätt som försvarsutredningen föreslår, uppstår problem som är ganska svåra — det medger jag utan vidare — och som väl blir det som debatten under de närmaste åren i första hand kommer att syssla med. Om man behåller oförändrat vad jag skulle vilja kalla rimliga försvarskostnader under en längre period, tvingas man att göra avvägningar inom försvaret. Detta beror på omständigheter, som är väl kända. Herr Lange var inne på dem. Det gäller inte bara kostnadsutvecklingen på den tekniska sidan, som herr Lange gav exempel på i fråga om våra kvalificerade vapensystem, utan även kostnadsutvecklingen på personalsidan. Kostnaderna skjuter i höjden, och om vi vill följa med har vi inte stora möjligheter att sätta stopp för denna kostnadsutveckling, som är väsentligt snabbare i fråga om sådan materiel som vi använder inom försvarssektorn än i fråga om materiel som används inom andra områden. Vi tar i anspråk en mycket avancerad teknik för våra nya vapen, och kostnaderna blir stora både för anskaffningen och för att hålla vapnen i stånd.

Jag misstänker att vi inte har möjligheter att hålla ett så balanserat sammansatt försvar på alla avsnitt, om man ser på längre sikt — jag utgår då från att kostnadsnivån skulle vara i stort sett oförändrad. Vi tvingas att göra avvägningar, framför allt i det långsiktiga perspektivet, och vi blir väl tyvärr tvungna att ta ställning till en del av dessa svåra avvägningsproblem redan under de närmaste åren. Eljest skulle vi riskera att göra oekonomiska och felaktiga investeringar i försvarsmateriel. Det är här som försvarsutredningens majoritet kommer med sina rekommendationer om att vi skall bygga upp det man kallar ett i vidsträckt mening uthålligt försvar.

Detta är ett viktigt principiellt ställningstagande för framtiden.

Som herr Wedén påpekat i debatten har redan ÖB i sitt förslag — som emellertid ingen i försvarsutredningen kunde följa på grund av att det var för kostsamt — ansett det nödvändigt att göra en sådan strukturell förändring att ungefär en fjärdedel av antalet brigader skulle bortfalla. Varför?

Även i sina längst gående förslag inser ÖB att detta är en omöjlighet. Här skulle man kunna åberopa vad som sker i andra länder där vi finner precis samma problem; samma avvägningsdiskussioner pågår sedan flera år i Europas alla länder. Resultaten av dessa diskussioner kommer väl att föreligga ungefär samtidigt hos dem. Under 1970-talet och början av 1980-talet kommer man att successivt ta bort ett antal brigader. De brigader man bibehåller kommer att utrustas med den moderna materielen. På sikt tvingas vi alltså att reducera antalet brigader och bibehålla enbart det antal som vi av statsfinansiella skäl anser oss ha råd att hålla slagkraftigt utrustade. Utredningen är fullständigt överens om att vi skall försöka hålla ett så stort antal som möjligt. Lägg märke till att vi bibehåller den allmänna värnplikten och att vi inte på grund av en Nr 16 minskning av antalet värnpliktiga reducerar antalet fältbrigader. Föränd Torsdagen den ringen innebär att vi på sikt får en annan sammansättning av försvaret.

Förändringen kan bara inträda gradvis under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, men man kan överväga att tidigarelägga en del av förändringen i besparingssyfte. Jag vill dock betona att det är viktigt att förändringen sker så att handlingsfrihet i det längsta bevaras. Studerar man ÖB: programplaner finner man däri samma grundsyn som hos försvarsutredningen — låt vara att ÖB har utformat sina lösningar på ett annat sätt. När det gäller fjärrstridskrafterna — som herr Virgin men också andra talare debatterat — delar jag i princip den syn som försvarsutredningen kommit till.

Jag kan bekräfta att de slutliga uträkningarna — de är inte riktigt klara ännu — visar på att lönekostnaderna för försvaret under detta år av vissa skäl kommer att bli högre än man räknade med förra året. Vi beräknar att löneökningarna 1972 för de statsanställda totalt i genomsnitt skall bli 9 procent — men för försvarssektorn 12 procent. Detta beror på att många inom försvaret tillhör de lågavlönade, och det är just låglönepåslagen som ger ett mycket kraftigt utslag på våra lönekostnader. — Vi arbetar med dessa problem inom försvarsdepartementet. Jag vill gärna ta upp en sak till innan jag lämnar talarstolen. Jag skall inte gå in på den bakgrund till försvarsutredningens förslag som ligger i den säkerhetspolitiska bedömningen; vi får tillfälle att återkomma om det. Vi får också tillfälle att här i riksdagen ganska snart återkomma till diskussionen i övrigt. Men jag vill gärna säga några ord på en punkt. Jag tror att det var herr Helén som i går frågade hur det blir med samförståndet i försvarsfrågan — och den frågan kan man ju ställa sig. Vi har tidigare flera gånger under 1950 och 1960-talen haft s.k. partiöverenskommelser kring försvarsutgifterna. Vi har haft flera sådana överenskommelser, men inte under de senaste åren, och jag har tidigare här i riksdagen vid några tillfällen förklarat varför.

Jag tror att en sådan överenskommelse skulle ha mött lika stor misstro ute hos allmänheten som vi konstaterat tidigare, om den hade kommit till stånd. Det är också anledningen till att regeringen inte tar några initiativ till partiöverläggningar.

Jag har haft enskilda samtal med flera företrädare för oppositionen här i kammaren, och jag har stärkts i uppfattningen att sådana förutsättningar finns. Jag har icke gjort några som helst försök — och hade nog inte lyckats heller — att binda någon vid kommande förslag, men jag hoppas ändå att det skall bli en så stor enighet som möjligt vid den kommande riksdagsbehandlingen någon gång i maj månad.

Herr talman! Jag vill börja med att erkänna att försvarsministern har rätt, när han säger att man kan använda olika metoder för att ange försvarskostnadernas storlek i olika länder. Visst kan man ange dem i kostnader per invånare. Att jag inte använder det måttet beror mest på att jag menar att vad som är intressant är vilka skattebördor som försvaret lägger på invånarna. Då är måttet andel i bruttonationalprodukten riktigare. Jag trodde inte att försvarsministern skulle förfalla till så enkla argument som att oförändrade kostnader inte skulle kunna innebära nedrustning. Statsministern sade i går i debatten här i kammaren att försvarets kostnader 1948 var 800 miljoner kronor och nu är 7 miljarder kronor. Kostnaderna har alltså niodubblats. Han borde ha lagt till att svenska folkets inkomster under samma tid har kanske femtondubblats och att statens inkomster har ungefär tjugofemdubblats. Jag minns inte de exakta siffrorna, men det rör sig om någonting sådant. Statsministerns siffror hade dock kanske intresse från en annan utgångspunkt, nämligen just som bevis för hur ovederhäftigt påståendet är att vi inte skulle nedrusta därför att försvarskostnaderna stiger. Vi kunde ha höjt våra försvarskostnader sedan 1948 varje år och kanske i år varit uppe i 900 miljoner kronor, men det skulle i så fall inte bara ha inneburit en nedrustning utan praktiskt taget ha varit en avrustning. Det är egendomligt hur olika man kan använda begreppet nedrustning. När det gäller nedrustningsförhandlingarna i Genéve talar försvarsutredningen om nedrustning och säger i sitt betänkande att förhandlingarna där lett till, visserligen begränsade, men dock framsteg. Men alla vet ju att vad som hittills skett i nedrustningsförhandlingarna i Genéve i bästa fall kan kallas för någon uppbromsning av den pågående kapprustningen. Jag måste säga att det i hög grad är bristen på konsekvens och uppriktighet i försvarsdebatten som jag finner så stötande.

Herr talman! Det var i och för sig ett klarläggande som försvarsministern gjorde då han talade om de nya beräkningarna och de påslag som man måste räkna med i förhållande till tidigare kalkyler beträffande löneökningarna. Jag kan konfirmera att den orsak som försvarsministern nämnde är den riktiga orsaken. Men den täcker inte hela sanningen därför att vi även på underhållssidan och materielsidan så småningom får konsekvenskostnadsstegringar av dessa löneökningar. Det var bl.a. därför jag använde uttrycket minst 300 miljoner för perioden medan försvarsministern rörde sig med uttrycket ca 300 miljoner. Beträffande samförståndsutsikterna i försvarsfrågan var det också klarläggande när statsrådet nämnde att några initiativ icke tagits och kommer, såvitt jag förstod, icke heller att tagas för några ytterligare samtal innan propositionen framläggs. Men försvarsministern hade samtidigt vissa förhoppningar om att den skulle bli av sådant slag att en bredare enighet skulle uppnås. Nå, det får vi väl se då propositionen ligger på bordet.

Det sista är alltså en förutsättning, det första en annan. Det vore intressant för oss att få höra något om detta. En sak till, delvis föranledd av herr Virgins inlägg, men inte bara det för det har ju varit en hel del tongångar av avancerat slag i pressen bl.a. Herr Virgin sade, om jag fattade rätt, att varje enhet bör ha en sådan kvalitet att den kan möta en motståndare. Nu är ju kvalitet hos enheterna en kombination av, om jag uttrycker mig mycket kort, utbildning och materiel. Båda två erfordras, och det gäller att göra avvägningen optimal. Chefen för materielverket sade i en diskussion häromdagen att man inte kan föra uttunningen av materielkvalitén så långt att materielen inte blir farlig för fienden. Det bör den ju vara.
Herr talman! Försvarsministern bekräftade förefintligheten av problemet med de 300 miljonerna, ca 300 miljoner, men han gav inte något besked om hur han såg på det i sak. Det får väl ändock inte vara så, herr talman, att opåräknade inslag i en avtalsrörelse skall påverka landets värnkraft.
Herr talman! Beträffande beräkningarna av underlaget för försvarsbeslutet, som ju tyvärr inte var färdiga när försvarsutredningen slutförde sitt arbete, så pågår det arbetet för fullt. Vi är ställda i samma situation varje år. Det tar ganska lång tid att få fram dessa underlag, som kommer från våra myndigheter och våra staber. Men vi är också ganska vana vid att inom det anslag på över sex och en halv miljard som vi rör oss med få förändringar på några hundra miljoner, vilkas betydelse vi i sista minuten får klar för oss. Det kan t.ex. gälla kostnaderna för underhåll. Hur stora blev de föregående år? Det kan gälla löneökningarna nästa år. Kostnaderna härför måste räknas ut i detalj medan det ständigt pågår små löneförhandlingar i samband med t.ex. omorganisationer. Vi får som sagt reda på det i sista minuten. Man kan i det avseendet inte anklaga våra myndigheter och staber för att uppgifterna har kommit in så sent, och det har inte herr Wedén gjort heller. För sådana kostnadsökningar har vi varje år tvingats göra motsvarande besparingar inom organisationen, och det kommer vi att föreslå i år också. Några tillägg kan det inte bli tal om. Den chansen har vi aldrig. Beträffande det anförande som herr Virgin höll nu senast vill jag endast vidhålla att oförändrade försvarskostnader under en period, som försvarsutredningen föreslår, icke kan innebära någon svensk nedrustning. Vad jag uppehöll mig vid var att om den internationella utvecklingen så medger bör vi fortsätta med oförändrad kostnadsnivå för försvaret eller helst — något som vi alla hoppas och önskar — väsentligt minska försvarskostnaderna. Men det förutsätter i så fall en stabil förändring av de internationella förhållandena. Krigsriskerna måste då vara avlägsnare. Oförändrade försvarskostnader på lång sikt framtvingar emellertid, som jag nämnde, att vi får göra nya avvägningar, som herr Virgin inte tog hänsyn till i sitt anförande. Om vi nämligen vill bibehålla den höga kvaliteten på vår tekniska materiel kan vi inte räkna med samma omfattning av försvaret, dvs. samma antal enheter, som tidigare. Det är väl ingen här som skulle önska att vi för att upprätthålla omfattningen av vårt försvar beställde t.ex. 3 000 å 4 000 J 29 Tunnor — som vi skulle kunna ha råd med — i stället för det mycket lägre antal flygplan som vi nu har. Den tiden är förbi. När vi försöker följa med i den tekniska utvecklingen och tvingas gå ned i antalet enheter, t.ex. antalet brigader, antalet flygplan, så är vi i samma situation — jag betonar det — som andra länder. Hur många flygplan har man i Västeuropa i dag jämfört med vad man hade för 15 år sedan? Ett väsentligt lägre antal, både här i Sverige och i andra länder. Det är den utveckling som vi är inne i. Men det förhållandet att vi tvingas gå ned i antalet enheter och får en annan struktur på försvaret behöver icke betecknas med ordet nedrustning. Vi ökar försvarsbudgeten nästa år med fem, sex, ja kanske något över sex procent. Vi kommer i den internationella statistiken att bli ett av de få länder i världen som ökar försvarskostnaderna och rustar upp. Vi här i kammaren vet att denna ökning i stort sett är ett uttryck för att vi har höjt lönerna och för att vi har haft en liten inflation. Det mesta av den halva miljard eller mera som vi ökar budgeten med nästa år går ju inte heller reellt till försvarsmateriel. En del av det representerar emellertid ett tillägg för att vi skall kunna följa med bl.a. i den tekniska utvecklingen. Sverige bör dessutom i dag, som läget är i Europa, om möjligt vara ett av de länder — till dessa hör nästan alla Europas stater både i öst och i väst — som bromsar upp försvarskostnaderna. Vi hoppas att de flesta skall hamna ungefär på samma nivå som vi. Det skulle ha sett mycket egendomligt ut ute i världen med de avspänningstendenser som finns i nuvarande situation, om Sverige i stället hade slagit in på en väg i försvarsfrågan som bar rätt upp. Vi skulle då få frågor från alla håll om vad det är i Sveriges närhet som andra inte kan upptäcka men som är så oroande och som gör att Sverige genomför en sådan upprustning. Det är därför jag tycker att försvarsutredningens allmänna inställning att vi skall lägga oss stilla på oförändrad nivå är riktig. Slutligen vill jag säga att ingen har diskuterat hur dessa frågor skall behandlas i försvarsutskottet sedan propositionen framlagts. Jag har icke varit med om sådana diskussioner och jag vill icke heller ge några som helst utfästelser härvidlag.

Herr talman! För det första vill jag i ärlighetens intresse — om jag får använda detta uttryck — säga att ingen väl har förordat att några svenska försvarskostnader reellt skall skjuta rakt upp, som försvarsministern nu säger. För det andra skulle jag vilja be försvarsministern att titta på försvarskostnadernas utveckling i t.ex. länder som Polen och Tjeckoslovakien under de senaste åren i fasta priser räknat. Då får man inte riktigt en sådan bild som här har framställts. Det betyder inte att jag känner mig särskilt oroad av denna utveckling. Jag vill bara peka på själva förhållandet. Beträffande terminologin föreligger det en tydlig skillnad mellan försvarsministern och herr Lange. Försvarsministern använder inte ordet ”nedrustning”. Men det är väl ganska klart att det med den linje som herr Lange förordat kommer att vara adekvat att använda det uttryck som herr Lange använder, dvs. ”nedrustning”. Det vore ju bra om herrarna kunde ena sig om terminologin. Till sist: Var det inte ändå ett något förhastat uttryck som försvarsministern fällde när han sade, att man inte kan tänka sig några tillägg med anledning av att de faktiska försvarskostnaderna 1971 har visat sig vara betydligt högre än vad man räknade med under utredningens verksamhetstid. Vi har alltså suttit här i flera veckor och diskuterat innehållet i en M 1-nivå, i en M 2-nivå och i en M 3-nivå med utgångspunkt från de beräkningar som vi har fått. Sedan visar det sig att dessa beräkningar inte håller utan att det finns ett gap, som angivits till storleksordningen minst 300 miljoner kronor. Om man då, herr försvarsminister, inte skall göra något alls med anledning av det, betyder det ju att var och en av dessa nivåer till sitt faktiska innehåll sjunker med samma belopp som differensen mellan de gamla och de nya kalkylerna utvisar. Menar verkligen försvarsministern att man bara kunde blunda för detta och svälja det inom organisationen? I så fall tror jag inte att det är något särskilt stort bidrag till samförstånd.
Herr talman! I likhet med herr Wedén måste jag uttrycka min förvåning över försvarsministerns negativa svar på frågan om de 300 miljonerna. Skulle det vara så att de 300 miljonerna icke skulle täckas utan man skulle hänvisa till sparverksamhet inom försvaret för dessa, då blir ju — som herr Wedén riktigt uttryckte det — en diskussion om minskningsnivån tämligen meningslös, ty förutom dessa 300 miljoner finns redan en ”balanserad obalans” på 1250 miljoner. Skall denna också bäras av försvaret förefaller det som om den stora frågan i dag inte vore ”rätt upp” utan ”rätt ned”. I så fall vill jag verkligen begagna tillfället att be försvarsministern att tänka om, innan sista handen läggs vid propositionen.

Herr talman! Försvarsministern påstod att det blir upprustning, men det var väl en felsägning, så det skall jag inte bry mig om att ta upp. Försvarsministern uttalar sig om det kommande försvarsbeslutet som om man kunde bortse från de konsekvenser som uppstår efter beslutsperioden, men det tror väl ändå inte försvarsministern. Herr Andersson om någon borde väl ändå känna till vilka långvariga effekter som ekonomiska beslut har just när det gäller försvaret. Alla sådana beslut måste grunda sig på just deras långsiktiga effekter. Försvarsministern vet också att skulle man efter den nuvarande periodens utgång — den period som vi nu diskuterar — vilja återvinna den försvarseffekt som vi nu har, så skulle det kosta väldiga anslagsbelopp, och ändå skulle det inte vara möjligt att uppnå den effekten förrän efter betydande tidsutdräkt.
Herr talman! Herr Wedén tror sig kunna konstatera en viss skillnad i terminologin mellan mig och försvarsministern. Jag skulle ha använt ordet nedrustning, men jag tror att jag är helt överens med försvarsministern om att någon nedrustning under den närmaste programperioden är inte majoritetsförslagets innebörd. När jag nämnt nedrustning har jag sagt att ligger den linjen fast på längre sikt, så uppnår vi en effekt som professor Andrén beskrivit som en nedrustning. Jag vill också säga, herr talman, att när man påtalar den bristande överensstämmelsen mellan programplaner och perspektivplaner är det inte säkert att felet ligger på programplanerna. Det kan också vara så att man har anledning att föreställa sig andra försvarsstrukturer i perspektivet än de som de militära myndigheterna och överbefälhavaren framlagt. Viktigast är emellertid att det finns en klar överensstämmelse — det sade jag i mitt huvudanförande — mellan var programnivån ligger och de anslagsanvisningar som sker under motsvarande planeringsperiod.
Herr talman! I fråga om lönekostnaderna inom försvaret och andra kostnadsökningar kommer vi att få kompensation enligt nettoprisindex. Vi får nog vänta med att diskutera de 300 miljonerna eller vad det är fråga om för kostnadsökningar till dess att vi ser på den allmänna prisutvecklingen. Om jag tar 1960-talet, då vi hade andra index att hålla oss till, och gör en avräkning mot nettoprisindex under de åren, vad skulle jag då finna att försvaret fått för kostnadstäckning, om vi under 1960-talet hade haft nettoprisindex? Jo, då kunde vi konstatera att vi i fråga om materielkostnader skulle ha gjort väsentliga förluster under vissa år. När det gäller bl.a. lönekostnaderna hade vi inte några sådana förluster. Frågan om vilken kompensation för dessa lönekostnader som kommer att utfalla i det garanterade nettoprisindexpålägget, det vet vi inte. Det beror på den allmänna löneutvecklingen i samhället i år, och jag vet inte vad lönekostnadsstegringen kommer att bli. Där måste vi faktiskt avvakta. Vi behandlar de pengar vi talar om här — omkring 50 miljoner kronor för nästa budgetår är det fråga om — på samma sätt som andra sådana justeringar uppåt och neråt som ständigt förekommer i vår stora budget. Jag tror att ni gör fel i att fästa så stor vikt vid detta belopp, ty det finns försämringar men också förbättringar att ta hänsyn till när man efter hand slutjusterar siffrorna. Att göra så stor affär av detta är ganska orimligt, men herrarna får naturligtvis vänta tills propositionen kommer i mars. Den relativa försvarseffekten, herr Virgin, beror av vad som kommer att hända i världen under de närmaste fem åren. Jag är medveten om att det är svårt att se någon trend i vad som sker i andra länders rustningar. Det är litet växlande. Visst har några av Warszawapaktens stater ökat sina försvarsutgifter och NATO-stater har minskat sina försvarsutgifter, men ser man det i stort har vi under de tre senaste åren haft en tämligen oförändrat jämn utveckling i andra länder. Det finns förhoppningar om att andra länder kommer att fortsättningsvis göra som vi. I så fall minskas inte vår relativa försvarseffekt. Skulle däremot läget i världen försämras med en ny upprustningperiod som följd, vilket jag hoppas inte skall bli fallet, är vi självfallet så realistiska att vi vid den omprövning — rullning av programplanerna — som skall ske varje år kommer att ta hänsyn till det.

Fru talman! Riksdagen skrev förra året enhälligt till regeringen och bad regeringen undersöka och ta till vara de möjligheter som kan föreligga att tidigarelägga byggandet av Härryda flygplats. Det var nu inte bara i syfte att ge invånarna i Göteborgsoch Boråsregionen och övriga Västsverige tillgång till en modern flygplats något år tidigare än vad som ursprungligen var planerat. Nej, det utslagsgivande i riksdagens enhälliga beslut var att trängseln på Torslanda flygplats är så stor, att man kan riskera att man måste göra dyrbara och kortsiktiga investeringar på Torslandafältet för att kunna upprätthålla trafiken där på ett något så när nöjaktigt sätt, om Härrydafältet dröjer för länge. Nu fanns det en viss skepsis bland experterna om möjligheterna att få Härrydafältet färdigt tidigare. Det var en expert som sade så här, när han hörde om riksdagens beslut: Det tar en viss tid att göra en omelett — det går inte att göra på kortare tid. Det tar en viss tid att få en flygplats färdig — det går inte att göra på kortare tid det heller. Men jag vill gärna ge luftfartsverket ett erkännande. Det kunde ha varit naturligt, när luftfartsverket fick uppdraget, att man hade slagit ifrån sig och sagt att all erfarenhet visar att det kommer att ta så lång tid. Men det gjorde man inte, utan man satte sig i stället ned och utarbetade en ny metodik som skulle kunna göra det möjligt att påbörja själva byggandet av flygplatsen redan innan hela projekteringsarbetet var färdigt. Genom en generalentreprenad skulle detta kunna vara möjligt, och man skulle kunna vinna minst ett år genom den här metodiken, så att huvudbanan kunde vara färdig 1976 i stället för 1977. Totalkostnaden skulle inte bli större genom detta sätt att bygga. Det har sagts att man t.o.m. skulle kunna ha lättare att hålla tidsplanen, men det är klart att en större del av kostnaden på det sättet skulle komma på de tidigare åren. Nu har kommunikationsministern fått två alternativa förslag, och jag hoppas att han allvarligt vill pröva det förslag som skulle möjliggöra ett tidigareläggande, därför att det är mycket välmotiverat från trafikekonomiska synpunkter och skulle betyda mycket för Västsverige. Jag begär ju inte något besked av departementschefen nu på den här punkten, men jag hoppas att han skall ha någonting att säga när vi senare under riksdagen får anledning att ta upp luftfartsverkets verksamhet till debatt här i kammaren. Då finns det också anledning att ta upp frågan om den andra banan som är med i planeringen. Med tanke på behovet av regularitet och effektivitet är det mycket viktigt för det första att den inte blir fördröjd och för det andra att den får den bästa möjliga utformningen. Fru talman! När jag nu lämnar den här speciella frågan för att från folkpartiets utgångspunkter ta upp några trafikpolitiska frågor, så vill jag först säga att jag tycker att kommunikationsnuvudtiteln i år är mycket intressant. Det är den i regel alltid för resten — det är få departement som i statsverkspropositionen lämnar en så omfattande redovisning för sin verksamhet som kommunikationsdepartementet gör. Men det som är särskilt intressant i år är att jag i det som departementschefen säger tycker mig skönja några konturer till den översyn av trafikpolitiken som inte minst folkpartiet har begärt. I sina kommentarer till Vägplan 1970 säger kommunikationsministern att den kalkylmodell som utredningen använt och som omfattar byggnadsoch driftkostnader, trafikanternas fordonsoch tidskostnader och samhällets olyckskostnader bör förbättras, bl.a. så att trafikolyckorna vägs in på ett mera rättvisande sätt. Men kommunikationsministern säger också att det inte räcker med att bara bestämma de trafikekonomiska vinsterna utan att man på såväl längre som kortare sikt skall bedöma och prioritera vägbehoven inom ramen för den regionalpolitiska målsättningen. Det är synpunkter som vi skriver under på.

Beträffande vägarna vill jag säga att målsättningen, som jag ser det, inte går att uppfylla inom ramen för nuvarande väganslag. Därför har vi från folkpartiets sida begärt en plan för en ökning av väganslagen under de närmaste åren, samtidigt som vi begärt vissa direkta anslagshöjningar till drift av såväl allmänna som enskilda vägar. Hur illa det för närvarande är ställt illustreras av det förhållandet att vägverket på grund av otillräckliga ekonomiska resurser inte kan sköta vägarna rationellt. Vägverket skriver i sina petita att den förutsatta produktivitetsökningen på 2 procent inte kan uppnås. Man förutser tvärtom en produktivitetsminskning. Det är ju ett direkt oekonomiskt sätt att driva en verksamhet. När det gäller effektiviteten betyder det omkring 20 miljoner kronor om året i ren förlust. Vi får senare i år återkomma till väganslagen och till Vägplan 1970. Vi har framställt vissa yrkanden i våra motioner, och de kommer ju att behandlas av trafikutskottet. Vi får alltså ta upp de yrkandena till debatt senare. Men det är en speciell fråga som jag här vill beröra. Det gäller kommunernas och kanske alldeles särskilt de hundra större kommunernas situation här i landet. Enligt gällande bestämmelser skall kommunerna för underhåll av statsbidragsberättigade gator och genomfartsleder erhålla statsbidrag med 95 procent.

I en skrivelse från Kommunförbundet till kommunikationsdepartementet i höstas påvisades det att kommunerna under åren 1968 och 1969 i genomsnitt bara hade fått något över 40 procent i statsbidrag till underhåll för dessa gator och trafikleder i stället för de 95 procent som de egentligen skulle haft. Av statistiken för Göteborgs kommun framgår t.ex. att man där under nämnda år bara i underhåll har fått lägga ut över 10 miljoner kronor per år i extra kostnader. Men det har ändå funnits en liten marginal, därför att anslaget har varit ett förslagsanslag och alltså har kunnat överskridas. Nu vill emellertid kommunikationsministern ta bort också denna lilla möjlighet att följa statsbidragsbestämmelserna inom den prutade ramen, och han föreslår att anslaget i år skall betecknas som reservationsanslag. Det låter ju ganska oskyldigt. Det är bara det att ett sådant anslag inte kan överskridas. Ja, men då sätter man ju huvudprincipen för de nuvarande bestämmelserna ur kraft, säger någon. Javisst gör man det! Kommunikationsministern säger också att han har för avsikt att senare ändra statsbidragskungörelsen. Vi har i det fallet inte begärt någon höjning av beloppet, men vi har motionerat om att detta anslag även i fortsättningen skall få vara ett förslagsanslag. Det bör i alla fall vara någon måtta på pressen på kommunerna! Fru talman! Det är många trafikpolitiska frågor som jag här inte tar upp, men det beror inte på att jag tycker att de är mindre viktiga. Sålunda kommer jag inte att beröra trafiksäkerhetsfrågorna trots att de har så stor betydelse. Och detta beror på att jag hoppas att trafiksäkerhetsverket skall tillföra debatten nytt material, så att de alternativ som skulle ha lagts fram i oktober förra året nu presenteras under de närmaste månaderna. Men, fru talman, om nu kommunikationsministern beträffande vägarna vill vidareutveckla den redan mycket ambitiösa kalkylmodell som vägplaneutredningen gjort i syfte att få en från samhällsekonomiska synpunkter mera rättvisande kalkyl, så kan vi konstatera att statens järnvägar fortfarande utgår från rent företagsekonomiska beräkningsmetoder. De kompletteras ju sedan med den kollektivbiljett som vi betalar för icke lönsamma järnvägslinjer. Men själva bedömningen av verksamheten sker utifrån företagsekonomiska grunder. Detta har haft till följd att man från SJ:s sida måste bedriva en hård nedläggningspolitik. Jag kan som ett exempel nämna busstrafiken på Gotland som SJ hotade att helt lägga ned. Den var inte företagsekonomiskt lönsam, och vidare framförde man det egendomliga argumentet, att Gotland ju nu har sammanslagit alla sina kommuner till en kommun, och då är det inte längre en regional utan en kommunal angelägenhet, och därför skulle staten inte ha något ansvar för det. Regeringen har nu den 21 januari beslutat att ingen väsentlig ändring av SJ:s busstrafik på Gotland skall ske mot gotlänningarnas vilja före den 1 juli 1973. Samtidigt fick SJ instruktioner om att tills vidare iaktta återhållsamhet i fråga om begränsning av busstrafik mellan centralorter i olika kommunblock. Vi har i motion begärt en ny järnvägskostnadsutredning. Från de andra oppositionspartierna föreligger liknande förslag på detta område. Det är nödvändigt, som vi ser det, att de samhällsekonomiska kostnaderna och den samhällsekonomiska nyttan av SJ:s verksamhet i stigande utsträckning får påverka bedömningen av verksamheten. Vi tycker att kommunikationsministern är inne på rätt väg när det gäller besluten i fråga om busslinjerna. Fortsätt nu bara på den! Vi vill upprepa vår synpunkt att i avvaktan på det utredningsarbete som nu pågår inte en meter järnväg läggs ned mot de berörda kommunernas vilja. Det har, fru talman, på olika sätt framgått att man inom SJ är synnerligen kritisk såväl mot regeringen som mot riksdagen. Man är kritisk mot regeringen, därför att den inte har föreslagit någon ersättning till SJ för de speciella försvarskostnader som man har inom SJ, att regeringen inte har föreslagit någon ersättning för järnvägsoch busstrafiken i Tornedalen och att regeringen inte heller föreslår någon ersättning till SJ för den busstrafik som SJ måste sköta på grund av instruktionerna av den 21 januari. Mot riksdagen är man kritisk därför att majoriteten där enligt uppfattning på SJ-håll skulle hindra rationalisering. Det har t.o.m. talats om att SJ skulle via regeringen begära ersättning från riksdagen för att förslaget om ändring av den regionala organisationen avslogs för ett par månader sedan. Med anledning av detta måste jag säga några ord i denna fråga. SJ kom med ett organisationsförslag som underkändes av det speciella statliga organ som sysslar med rationaliseringsfrågor, nämligen statskontoret, som sade att en ny regionindelning för SJ:s organisation bör föregås av en närmare utredning som också beaktar de regionalpolitiska synpunkterna. Detta beslöt riksdagens majoritet. Var då riksdagsmajoriteten motståndare till rationalisering inom SJ? Låt oss höra vad riksdagsmajoriteten sade, och jag citerar ur utskottsbetänkandet: ”Från flera remissinstansers sida har framhållits att redan inom den nuvarande organisationens ram en betydande rationalisering och personalminskning bör kunna ske. Enligt vad utskottet erfarit har dock en inte oväsentlig rationalisering ägt rum på det lokala och regionala planet. Utskottet har vidare bibringats uppfattningen att en ytterligare sådan kan genomföras och vill jämväl erinra om det omfattande utredningsoch undersökningsarbete i detta syfte som sedan någon tid pågått beträffande centralförvaltningen. För sin del vill utskottet understryka vikten av att detta arbete bedrives med kraft och — i den mån så inte redan skett — utsträcks att omfatta alla nivåer inom såväl centralförvaltningen som de regionala och lokala förvaltningarna.

Jag vill understryka att utskottet sade att av rationaliseringen föranledda åtgärder ”torde i stor utsträckning kunna vidtas inom ramen för verksled ningens egna befogenheter”. Här har talats om rationaliseringen av maskinoch förrådstjänsten, som SJ beräknat skulle ge 15 miljoner på litet längre sikt — man åstadkommer ju inte besparingarna på en gång. Vi var inom utskottsmajoriteten mycket intresserade av detta förslag — det var bara SJ:s generaldirektörs deklaration inför utskottet att det inte gick att dela på de här två sakerna som fick oss att avstå från att göra så. Skulle det nu vara så att man inom SJ funnit att det går att dela på de här sakerna och att en rationalisering av maskinoch förrådstjänsten kan ske inom ramen för verksledningens egna befogenheter är det i full konsekvens med riksdagens beslut att så sker. Utskottet sade alltså att utredningen om den regionala verksamheten bör bedrivas med skyndsamhet och att ett nytt förslag föreläggs riksdagen. Enligt vad jag erfarit har man inom SJ inte ens påbörjat någon sådan ny utredning. Det förvånar mig. I stället för att som ett bortskämt barn sitta och tjura i ett hörn därför att man på en punkt inte får precis som man vill borde man i det nya läget kunna forcera arbetet på den nya utredningen. Det bedrivs, fru talman, ett utmärkt arbete inom SJ. Jag har stor respekt för SJ-ledningens förmåga och vilja, och mycket av den kritik som riktas mot SJ är obefogad. Men på den här punkten tycker jag att det finns anledning att säga att SJ med anledning av riksdagens beslut och i samråd med Kungl. Maj:t snarast bör komma fram med ett nytt organisationsförslag.

Fru talman! Överkoncentration till storstadsområdena måste från mänskliga och miljömässiga synpunkter motverkas. Den lokaliseringspolitiska målsättning — ett decentraliserat samhälle — som centern anser det vara en nödvändighet att snarast möjligt förverkliga är ett led i skapandet av en strukturomvandling för att den enskilda människans krav på trivsel och trygghet skall tillgodoses. Vi har från centern hårt kritiserat regeringens arbetsmarknadsoch näringspolitik, som varit inriktad på att stimulera den s.k. geografiska rörligheten, dvs. bortflyttning av arbetskraft från de sysselsättningssvaga områdena, främst till stora tätortsregioner. Denna koncentrationspolitik har fått svårbemästrade verkningar. Det är klarlagt att mycket av vad som nu äger rum i samhället — stressjukdomar, en ökad kriminalitet, som gör att enskilda människor lever i ett osäkerhetstillstånd, ungdomsbrottsligheten, familjetragedier etc. — i stor utsträckning beror på koncentrationsutvecklingen med trångboddhet o. d. såsom följd. Centerns mångåriga kamp för lokaliseringspolitiken med ett decentraliserat samhälle såsom målsättning har vunnit allt större anslutning. Vi är självfallet glada för denna utveckling, men då gäller det att underlätta för de olika regionerna i detta land att på ett ändamålsenligt sätt genomföra denna lokaliseringspolitiska målsättning. Ett samhälles utveckling är sålunda i hög grad beroende av goda kommunikationer. Målsättningen måste vara att olika delar av vårt land får en tillfredsställande trafikförsörjning. Den kollektiva trafikpolitiken bygger på kommersiell bas. Olika typer av trafikmedel skall konkurrera med varandra i enlighet med 1963 års trafikpolitiska beslut. Med den omfattande folkomflyttning som äger rum har allt större glesbygdsområden skapats, och även de mindre tätorterna har ytterligare uttunnats befolkningsmässigt sett. Detta har i sin tur ytterligare försvagat underlaget för den kollektiva trafiken. Därför måste det allmänna träda in så att även dessa bygder kan få en tillfredsställande trafikförsörjning. Vad som här helt enkelt är nödvändigt är en samordning mellan de olika trafikmedlen. Inget trafikföretag får betraktas såsom ett självändamål. En samordning är helt enkelt ofrånkomlig. Tyvärr har inte denna samordning varit så utmärkande under de år som har gått. Här måste sålunda en ändring komma till stånd. Det trafikpolitiska beslutet från vårriksdagen 1971, då centern, moderata samlingspartiet och socialdemokraterna stod eniga, har lett till att länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att genomföra en regional trafikplanering. Även en utbyggnad av den trafikpolitiska delegationen är värd att notera i positiv anda. Man kan sålunda förvänta att just den samordning av trafikpolitiken som bl.a. centern gång efter annan har framfört krav om kommer att förverkligas. En gång i tiden utgjorde järnvägen det dominerande kollektiva trafikmedlet, men under de senaste årtiondena har järnvägsdöden varit utomordentligt framträdande. Från den tiden då järnvägsnätet var som störst, ca 17 000 bankilometer, har antalet bankilometer minskat med bortåt 4 500 till 12 600 den 1 juli 1971. Det har vidare aviserats betydande indragningar i fortsättningen. Under den förut omnämnda regionala trafikpolitiska utredningens arbete fram till den 1 oktober 1974 har det dock förutskickats att återhållsamhet i fråga om järnvägsnedläggelser skall iakttas. Det är ett tillfredsställande besked som kommunikationsministern har lämnat. Jag vill gärna uttala den förhoppningen att denna regel kommer att vara tillämplig också i fråga om statens busslinjer. Det har nämligen varit kutym att några större beslut om förändringar inte skall fattas under pågående utredningar.

Därmed är dock inte sagt att inte en fortgående rationalisering inom SJ skall företas. Detta förutsätter också trafikutskottet, som starkt har understrukit betydelsen och nödvändigheten av en fortgående rationalisering. Det torde vara riktigt att riksdagen efter den omförmälda utredningen får tillfälle att ta ställning till bl.a. det framtida järnvägsnätets utformning. Busstrafikens kostnadsökningar är av sådan storleksordning att samhällsstöd är nödvändigt, men dessa kostnader får inte övervältras på kommunerna. Det finns annars en tendens till detta. SJ, privata bussföretag osv. presenterar ganska stora räkningar för att bussarna över huvud taget skall gå. Jag anser det vara alldeles felaktigt att kommunerna skall stå för detta. Därför är det nödvändigt att det statliga stödet till icke lönsamma busslinjer skrivs upp.

Enligt förslag till regionplan skall Stockholm fram till år 2000 öka sitt invånarantal med 1 miljon till över 2,5 miljoner människor. Det är en skrämmande utveckling och en koncentration som alla, och — är jag övertygad om — inte minst storstadsbefolkningen själv, vill bli förskonade från. Om vägplaneutredningen följs, kommer vägar ute i de olika länen, i synnerhet de mindre, allmänna vägarna och de enskilda vägarna, som är matarleder ut till de stora länsvägarna och riksvägarna, att ytterligare eftersättas i fråga om såväl förbättringar som underhåll. Det är en synnerligen dyster bild av den regionalpolitiska utvecklingen. Talar man med vägmyndigheterna ute i länen, så får man besked härom. Det räcker faktiskt med att tala med myndigheterna i Älvsborgs län, som kan ge besked om att bristande medelsanvisning förhindrar en välbehövlig vägupprustning. Vi har därför från centerns sida begärt ökade anslag på tilläggsbudget till vägupprustningar under innevarande budgetår.

Behovet härav ökar med de vidgade regionaloch näringspolitiska aspekter, som läggs på samhällets investeringar i olika hänseenden.” Med detta vill man hoppas att statsrådets uttalande kommer att återspeglas i praktisk politik. Statsrådet har, om jag kan tolka skrivningen rätt, sålunda tagit avstånd från den koncentrationspolitik som har framförts i vägplanen. Vägpolitiken och regionalpolitiken måste i sin helhet sammanfalla. En sådan målsättning måste bli förhärskande i det politiska handlandet om regionalpolitiken på ett vettigt sätt skall kunna genomföras, syftande till en positiv befolkningsoch näringsutveckling i landets olika delar. Till sist, fru talman, vill jag gärna framhålla att det från trafiksäkerhetssynpunkt är nödvändigt att höja vägstandarden, i synnerhet att genomföra förbättringar av trafikfarliga vägdelar som ger upphov till trafikolyckor. Det hjälper inte om vi sänker hastigheten till 70 eller 90 kilometer i timmen, om vägstandarden är sådan att trafikfällor mångenstädes uppstår. Inte minst mitt hemlän är illa utsatt för sådana. Jag tror att statsrådet vid sitt besök i Älvsborgs län fick en bild av förhållandena där, och dessa är inte heller unika i jämförelse med landets övriga delar. Trafikolyckorna är skrämmande. Frånsett mänskliga tragedier, som inte kan mätas med ekonomiska mått, åsamkas samhället enorma kostnader med anledning av de dagligen förekommande trafikolyckorna. En väl planerad trafikpolitik är sålunda självfallet en första förutsättning för att hindra överkoncentration. Den ger möjlighet till ett decentraliserat samhälle, där den enskilda människans legitima krav på trivsel och trygghet kan bli tillgodosedda.

Fru talman! Den uppdelning i olika ämnesområden som tyvärr numera sker gör det nästan omöjligt att ta upp andra frågor i denna som jag knappast kan kalla allmänpolitiska debatt än dem som rubriken anger. Jag beklagar detta. Nog så viktiga ämnesområden kommer också så långt ner på talarlistan att intresset för debatten har sjunkit undan. Jag kan här nämna det ämne vi nu håller på med samt familjeoch socialpolitiken. Jag känner i varje fall på detta sätt. En anledning till att jag ändå beslöt mig för att delta i denna debatt var min önskan att få ta upp en del trafiksäkerhetsfrågor. Att motionera i frågor som redan ligger under utredning och behandling vill jag undvika, men jag hoppas att departement och berörda utredningar och verk ändå skall ta del av de synpunkter som förs fram på detta sätt. Jag vill börja med den pågående bilbälteskampanjen. Hittills har den varit inriktad på operation övertalning, information till mindre grupper och gott föredöme. Nu går den in i ett mera utåtriktat skede med en upptrappning i kampanjvecka den 23—29 april. Jag hoppas att man på den vägen skall lyckas med syftet att få bilister i större utsträckning än som nu sker att inse vikten och nödvändigheten av att använda bilbältet. Ändå är jag tveksam om resultatet av kampanjen, så länge det finns så många och så krångliga typer av bälten. Häromdagen läste jag emellertid att en grupp inom trafiksäkerhetsverket lagt fram ett förslag om obligatoriskt rullbälte. Jag hoppas verkligen att ett regeringsförslag med bl.a. påbud att bära rullbälten — kanske med någon dispens — kommer så snart att det kan träda i kraft 1974 såsom det var tänkt i det framlagda förslaget. Vid en information för personalgrupper vid ett sjukhus häromdagen kunde inte ambulansförarna vara närvarande, men man trodde inte att de heller använde bilbälten. Trots deras körskicklighet inträffar olyckor även med ambulanser. De är ju inte heller ensamma på vägen. Bland alla taxiförare som jag mött under åren åkte jag för en tid sedan med den förste som hade bilbälte. Något måste ske snart på detta område. De långa transporttågen på våra vägar skapar problem för omkörande och inte minst för mötande trafikanter. Jag skall inte återigen tala om de 24 metrarna nu, men de finns med i bilden när jag nämner olyckor som har inträffat t.ex. då en lastbil med släp kommit från en skogsbilväg och velat köra ut med en vänstersväng. I ett exempel som jag vill nämna bland flera blev släpvagnen stående tvärsöver vägen. En mötande bilist trodde sig givetvis möta en enkel lastbil, då ingen annan belysning eller markering fanns. Han bländade av och körde rakt på, och två människor dödades. Två bilar till hann bli inblandade med personskador som följd. Här måste skyddsförordningar följas upp och skärpas med krav på sidoblinkers och liknande efter hela fordonet. Fordon med för bred last har en belyst skylt ovanför förarhytten som rapporterar detta. Även om 24 meter är en laglig längd, skulle, som jag ser det, en effektiv varning uppnås med en skylt av liknande slag med beteckningen ”långt fordon”. Det är en viktigare upplysning för mötande trafikanter än firmanamnet, som nu finns där. Kravet på trafikkort för förande av lastfordon och liknande borde enligt min uppfattning skärpas att gälla också ganska små firmabilar. Om jag är riktigt underrättad pågår en utredning, men förslaget tycks dröja. Problemet med saltning och/eller dubbade däck uppehöll jag mig vid under en debatt föregående år. I dag hänvisar jag till en motion i ämnet med Otto Stadling som första namn. Saltningen är ett stort problem för bilisterna vintertid, i varje fall i vår del av landet. Häromdagen meddelade kommunikationsministern — i ett svar i riksdagen — att saltningen skall fortsätta. Jag hoppas verkligen att detta inte kommer att medföra förbud mot dubbade däck i en framtid. Man har satt de två sakerna mot varandra, men som jag ser det är de dubbade däcken nödvändiga. Saltningen däremot hoppas jag blir föremål för omprövning. I den allt angelägnare debatten om vår miljö intar frågan om bilavgaserna en viktig plats. Det är sant att kraven skärps även där. Vi har nyligen fått läsa om en typ av avgasrenare som man uppfunnit i Danmark, tror jag det var. Den verkar emellertid skrymmande och är måhända inte vad vi har väntat på. Ett förslag jag skulle vilja ha mera allmänt prövat är en avledning av dessa gaser på så sätt att avgasrören förlängs och böjs uppåt. En liknelse med en skorsten kanske kan göras. Vad vinner man då? Avgaserna strömmar ju ut litet längre upp. Jo, de som i första hand räddas från inandningen är barnen, och med tanke inte minst på alla skolskjutsarna i detta land är barnen en synnerligen stor och viktig grupp att värna om, Jag vill allvarligt be kommunikationsministern och de myndigheter som kan beröras härav att ta detta förslag till prövning. Fru talman! Låt mig utöver detta ta några minuter i anspråk för att litet beröra det trafikpolitiska området. Såsom herr Gustafson i Göteborg anmärkte bör vi inte vid det här tillfället ta upp de särskilda frågor som de föregående talarna har utvecklat. Det skulle i en del fall föregripa utskottsdebatten, och vi får också här i kammaren möjlighet att senare återkomma i de speciella fallen. När jag läser propositionen finner också jag några områden där jag kunde önska ökade resurser, som emellertid det ekonomiska läget nu inte ger utrymme för. Men på trafikpolitikens område finns ändå en hel del som man kan se positivt på. Det gäller t.ex. det förhållandet — som också herr Persson i Heden omnämnde — att vid förra vårsessionen enighet nåddes, åtminstone bland ett flertal, om trafikpolitiken. Detta innebar bl.a. att man kunde ansluta sig till de grundläggande värderingar som trafikpolitiken bygger på. Jag tänker exempelvis på målet att ge trafikapparaten en samhällsekonomiskt riktig utformning eller, med andra ord, att få den erforderliga trafikservicen till lägsta möjliga kostnader för samhället. Det gäller målet att olika trafikgrenar skall lämna sina bidrag i transportarbetet efter sina naturliga förutsättningar; det gäller strävan att låta trafikpolitiken samspela med näringsoch regionalpolitiken osv. Man var också enig om att följa tillämpningen av trafikpolitiken mycket noga, så att den verkade i rätt riktning. I det sammanhanget fick trafikpolitiska delegationen en viktig uppgift, nämligen att med förstärkt parlamentariskt inslag följa utvecklingen på transportmarknaden och verksamheten inom olika trafikpolitiskt betydelsefulla utredningar. Delegationen fick vidare i uppgift att efter hand bedöma behovet av ytterligare utvecklingsinsatser och i förekommande fall föreslå åtgärder som kan visa sig lämpliga. Något annat som jag tycker att man kan notera med tillfredsställelse är den regionala trafikplanering som nu har satts i gång. Jag förstår att det här är fråga om en mycket krävande uppgift. Den är emellertid — som jag ser det — mycket angelägen. Man måste på det sättet i olika delar av landet få en bättre överblick över transportbehov och transportresurser, och man måste också få bättre möjligheter att bedöma hur angelägna transportbehov bäst skall tillgodoses. Sedan tror jag att regeringen handlat klokt då den förklarat att den kommer att iaktta återhållsamhet med järnvägsnedläggningar under den tid planeringen pågår. Det innebär inte konflikt med trafikpolitiken, men det innebär att man tar en andhämtningspaus i avvaktan på att få fram ett förbättrat underlag för det fortsatta trafikpolitiska handlandet.

Fru talman! Alltsedan det s.k. PUKAS-systemet genomfördes i vårt land har kritiken varit hård. Det har i första hand varit studenterna och lärarna vid universiteten som har klagat, dvs. de som har varit utsatta för utbildningsteoretikernas skrivbordskonstruktioner. Sedan förra våren har kritiken varit skarp även här i riksdagen, och denna kritik har resulterat i flera motioner till årets riksdag, som alla kräver förändringar i PUKAS-systemet. Från moderata samlingspartiet föreligger en motion med krav om genomgripande förändringar. Vad vi i första hand kritiserar är avstängningsbestämmelserna. Den s.k. utspärrningen har inte fyllt någon vettig funktion under de snart tre år som systemet har funnits. Inte ens 100 studenter har berörts av avstängningsbeslut, och på flera håll — i Stockholm exempelvis — har inte en enda student spärrats ut. Beror det nu på att genomströmningen — dvs. studieresultaten — har blivit bättre än väntat? Svaret, fru talman, är tyvärr nej. Studieresultaten har i själva verket varit mycket dåliga, långt sämre än de generella målsättningar som sattes upp vid införandet av reformen år 1969. Varför har vi då kvar avstängningsbestämmelserna? Det är tusentals studenter, lärare och andra intresserade som ställer sig den frågan. Avstängningsbyråkratin kostar avsevärda pengar varje år och innebär dessutom att studievägledarna tvingas syssla en stor del av sin tid med avstängningskontroll i stället för att bedriva en effektiv uppsökande studievägledning. Kritiken mot utspärrningen är entydig. Den kommer från praktiskt taget alla som på något sätt är inblandade i universitetsutbildningen. Typiskt är att samtliga rektorsämbeten vid uppföljningen av två års erfarenheter av systemet var negativa till avstängningen. Det är bara regeringen och det närmast ansvariga statsrådet, herr Moberg, som inte har reagerat. Herr Moberg har gång på gång fått frågan vilken funktion avstängningen fyller, men svaret har åtminstone jag inte blivit klokare av. Det verkar närmast som om argumentet för utspärrningen i dag skulle vara, att själva förekomsten avskräcker en del studenter från att börja på universitet. Jag trodde annars att det var socialdemokraternas mening att på alla sätt stimulera folk att gå till högre studier, men här finns tydligen plats för flera tolkningar. En annan fråga som vi kritiserar är konstruktionen med de fasta utbildningslinjerna. Vi finner systemet felaktigt. De flesta av de fasta linjerna leder till lärarbanan, men av dem som utbildar sig är det ytterligt få som kan få jobb som lärare. Vi anser att det är fel att konstruera fasta linjer, som inte ger verklig valmöjlighet, dvs. erbjuder flera alternativ för arbeten på den breda arbetsmarknaden. Vi anser vidare att det är galet att linjerna är fasta, när inte ens hälften av dem som utbildas i systemet kommer att kunna få jobb som svarar mot deras utbildningskombination. Därför vill vi och det har vi också krävt i motion — att de utbildningslinjer som finns skall bli rekommenderande. En tredje fråga, som man måste ta upp i detta sammanhang och som hänger intimt samman med linjesystemet, är kontakterna mellan universiteten och avnämarna, De är alltför bristfälliga i dag. Näringslivet och myndigheterna, som i framtiden skall använda sig av de akademiker som utbildas, måste närmas till utbildningen. Nya och mera arbetsmarknadsanpassade utbildningsvägar måste byggas upp. Annars är det stor risk för att de begynnande problem att få arbeten, som har drabbat de senaste årens akademiker, kommer att kraftigt förvärras. Det vore att grovt misshushålla med samhällets resurser, och det skulle vara en vansinnig politik gentemot alla dem som offrar kanske 15—16 år av sitt liv till utbildning. Ytterligare ett problem gäller utbildningens kvalitet. När nu studietakten har visat sig vara betydligt långsammare än vad som förväntades, är det uppenbart att ansvariga politiker och myndigheter tänker försöka rätta till detta genom att ändra på kursplaner och sänka fordringarna. Det är en politik som vi inte kan acceptera. Målet bör hela tiden vara att förbättra utbildningens kvalitet, dvs. ge studenterna mera och fylligare kunskaper. Undersökningar som har gjorts visar att utvecklingen håller på att gå i motsatt riktning. Kunskapsnivån hos dagens akademiker tenderar att sjunka, och det är en allvarlig utveckling. Vi kräver nu en översyn av utbildningslinjer och utbildningens organisation med syftet att förbättra undervisningen för att kunna uppfylla kvalitetskravet. Hur har då statsrådet Moberg reagerat på de krav som ställts om en förändring av PUKAS-systemet? Ja, inte precis i en anda av att söka lösa problemen i samverkan — flera tidningsintervjuer ger tyvärr det felaktiga intrycket. Herr Moberg har aviserat en skärpning av systemet i vad gäller både avstängningen och linjeuppbyggnaden. Statsrådet har antytt att det kanske blir nödvändigt att gå över till en ordning som liknar det ursprungliga s.k. UKAS-förslaget, där styrningen från samhället var ännu hårdare. Det är märkligt, fru talman, att statsrådet Moberg inte har tagit något som helst intryck av de gångna drygt 2,5 årens debatt i frågan. Statsrådet finner tydligen studenternas synpunkter ointressanta. Han finner dessutom lärarnas och utbildningsnämndernas kritik obefogad, och han har tydligen ingen som helst tilltro till andra partiers och politikers förmåga att bedöma och analysera dessa frågor. Man frågar sig hur dåliga resultaten måste bli för att statsrådet Moberg skall reagera och inse att PUKAS-systemet inte är lyckat. Mycket sämre än resultaten i sammanställningen av två års erfarenheter med den nya ordningen kan det knappast bli, så vi får tydligen vänta förgäves på en svängning i åtminstone herr Mobergs attityd. Det är politiskt oklokt enligt mitt sätt att se, eftersom risken för ett direkt nederlag här i kammaren senare i vår tycks uppenbar. Men det ankommer naturligtvis inte på mig att ge statsrådet råd om vad som är politiskt vettigt eller inte. Fru talman! Låt mig så slutligen ta upp ytterligare en fråga som också berör herr Mobergs fögderi, nämligen studiemedelssystemet. Jag har under det föregående året kontinuerligt sökt belysa hur orimligt det nuvarande systemet fungerar. Framför allt har jag berört reglerna för återbetalning. Det s.k. indexlånesystemet är nämligen, enligt mitt sätt att se, klart oförmånligt för låntagarna, och det tjänar sedan föga att man från ansvarigt håll söker förgylla systemets övriga beståndsdelar. Systemet med indexlån har vi haft sedan 1964. I dagarna erhåller alla låntagare sina saldobesked om hur skulden har utvecklats. Det visar sig då att skuldbeloppen har räknats upp med inte mindre än 10,9 procent beroende på föregående års inflation och momshöjning. Detta innebär helt naturligt våldsamma ökningar av återbetalningarna för studenterna. Den spärregel som finns i systemet som en sorts garanti mot kraftig inflation innebär ingen hjälp mot återbetalningshöjningarna. Det är först i slutet av återbetalningsperioden, dvs. om ca 20-25 år för flertalet studenter, som spärregeln sätts in, och då har låntagarna under en följd av år gjort för stora inbetalningar utan att få kompensation därför. Bara i år kommer återbetalningarna att stiga 7 procentenheter mera än vad som egentligen är acceptabelt även enligt spärregeln. Varje år som inflationen är större än 4 procent kommer skuldbeloppet att höjas mer än vad som ursprungligen var tänkt. Detta, fru talman, är ett orimligt system. När systemet infördes sade dåvarande ministern Edenman att ett av motiven för det nya systemet var att skapa studielån som skulle vara förmånliga för låntagarna. Framför allt skulle strävan vara att skuldbördan inte skulle upplevas som för svår. Jag undrar, fru talman, hur dagens låntagare och studenter verkligen uppfattar systemet? I själva verket måste skuldbördan anses tyngre än vid marknadsmässiga kreditlån, åtminstone i dagsläget, och det är ingen som kan säga hur situationen kommer att utveckla sig. Just osäkerheten om hur skulden kommer att stiga från år till år innebär naturligtvis avsevärda problem. Det är dags att avskaffa indexlånen. Låneformen är unik inte bara i vårt land och innebär allvarliga nackdelar för låntagarna. Den enda som i dag tjänar på systemet är staten, och det var väl knappast meningen från början med hela studiefinansieringssystemet.

Fru talman! Jag hade inte precis tänkt uppehålla mig vid PUKAS-systemet därför att vi har ju, som den föregående talaren påpekade, från olika håll avgivit motioner i detta ärende. Jag vill erinra om att vi från mittenpartierna väckt en motion vari vi begär en reformering av PUKAS och då främst av avstängningsparagrafen. Vi har också vänt oss mot den alltför knappa medelstilldelningen till studievägledning och studierådgivning. Jag tror att vi där gjort ett stort fel hittills, herr statsråd. Det är inte tillräckligt satsat på en aktiv studievägledning. Mycket av felet ligger säkert där. Fru talman! Jag vill anföra några allmänna synpunkter på utbildningsväsendet. Innan jag gör detta skall jag dock ta upp ett speciellt detaljproblem i skolan, ett skrämmande problem. Det är mobbingen. Jag anför inte detta därför att jag själv tillhör SIA-utredningen, som bl.a. har problemet omnämnt i sina direktiv och som bäst håller på med sitt arbete. Jag gör det mest därför att det vid sidan av utredningens omfattande uppgifter behövs en offentlig debatt som möjligen skulle kunna ge en reaktion och opinion mot mobbingens avskyvärdheter. De skolstyrelseledamöter, lärare och alla andra som fått insyn i mobbingsmentaliteten kan säkert i likhet med mig försäkra att det utvecklas en ruskig tortyr psykiskt och fysiskt mot dessa förföljda skolelever. Situationen blir mer eller mindre olidlig även för de föräldrar som maktlösa dag för dag ser sitt barn lida under gängets sadistiska påhitt. Vi har avskaffat skolagan, men vi har fått gängagan i stället, tiofalt värre för dem som mer eller mindre blir infogade under gängets kommando. Många fall skulle kunna anges som exempel på detta lidande. Jag skall ta ett par. Vi har den lille, särskilt i matematik begåvade 14-åringen, som ständigt fick stryk för att han var något avvikande från gänget och för att han var för duktig i skolan. Det gick en och en halv termin, då försökte pojken begå självmord för att bli kvitt sina plågoandar. Vi har också den lille, på främmande språk brytande eleven, som rönte ungefär samma öde. Vi har flickan som pryglades med cykelkedjor av sina skolkamrater för att hon vågade opponera sig mot dem. Det sagda får vara exempel nog. Jag har med detta velat peka på nödvändigheten av att en allmän opinion, bland både ungdom och äldre, skapas mot detta elände, mot att det mitt i bland oss utövas tortyr mot människor, vilka har lika stor rätt till samhällets skydd som alla andra. Här måste alla goda krafter hjälpas åt — det gäller skolstyrelser som ansvariga för ordningen i skolan, föräldrarföreningar och först och sist elevernas egna föreningar, på både central och lokal nivå — för att åstadkomma en allmän reaktion emot mobbing. Fru talman! Debatten kring vårt utbildningsväseende är och tenderar att bli mer och mer kritisk mot läroplaner, studiegång och studieresultat. Det är en värdefull debatt. Vi kan från centerns sida till en del instämma i kritiken. Det innebär inte att vi har invändningar mot den grundläggande målsättningen att de unga skall få den utbildning som de har håg och fallenhet för: ekonomiska, geografiska, sociala och andra hinder för detta måste avlägsnas. Reformerna på utbildningens område utgör ett väsentligt framsteg på vägen mot jämlikhet människor emellan. Ibland har det sagts att vi får kanske pruta av på breddningen av undervisningen för att kunna nå längre inom specialområdena. Vi är motståndare till en sådan utveckling. Vi förmenar att breddningen av grundkunskaperna för alla inte behöver utesluta specialkunskaper för dem som har håg och fallenhet därför. Det är breddningen av kunskaperna som ger ökade demokratiska betingelser och möjlighet till ett rikare liv för den enskilda människan. Detta utesluter inte konstaterandet att vårt skolreformerande, pådrivet av väl ambitiösa ”teorientusiaster”, håller på att åstadkomma en obalans mellan praktiska och teoretiska studier. En alltför dominant uppfattning av de senares värde har gett oss en snedrekrytering till den arbetsmarknad som vi alla är beroende av. Vi har från centerns sida ofta framhållit nödvändigheten av att de praktiska utbildningsgångarna jämställs med de teoretiska. Ja, det bör säkerligen framgångsrikt även vara med i bilden vid fortsatta eventuellt högre studier. En kort motivering. För dem som löser de teoretiska formlerna och beräkningarna måste det vara en fördel att veta hur de olika delarna och elementen praktiskt hanteras på jobbet. Det räcker inte för läkaren att konstatera att den kemiska sammansättningen i ett aktuellt fall är skadlig för patienten, det är en fördel att veta hur en arbetsplats i fabriken fungerar för att få underlag för förebyggande åtgärder. Ja, över huvud taget gäller det på alla områden att veta det praktiska utfallet, vilket som regel har konsekvenser för vår miljö och praktiska tillvaro och i de stora ekologiska sammanhangen. Detta sagt som en motivering för att även de som kommer att gå vidare till akademikerutbildningen kan behöva ha en något mera praktisk kontakt med vardagslivet än vad några flyktiga pryoveckor i grundskolan ger. Jag tänker på den bristande studiemotivation som många elever känner i den nuvarande studiegången, vilken säkerligen också resulterar i skolkning och negativa beteenden. Det är säkerligen nödvändigt att dessa även får utföra saker och ting inriktade på praktiskt kunnande och arbeten i anslutning till deras intressen. Sysselsättningen i verkstäder, distribution, handel, jordbruk m.fl. likartade områden är dock ännu den del av produktion och försörjning som kan sägas utgöra basen för existens och ekonomi. Det finns all anledning att både utkomstmässigt och trivselmässigt hävda dessa basyrkens lika värde gentemot det alltför överbetonade statusresonmang som förs om de teoretiska utbildningsvägarnas yrken. Konsekvensen av detta måste vara en uppvärdering av sysselsättningen inom de praktiska yrkena. Det måste ingå i skolans målsättning att beakta ännu mer behovet av en praktiserande utbildningsgång i enlighet med det samhälle vi skall leva i. Det har på senare tid hävdats att vi måste ha en paus i skolreformarbetet. Jag delar den uppfattningen, men det innebär inte att skolan kräver minskad uppmärksamhet. Jag har i det föregående antytt några av dess brister. Vi måste värdera resultatet av de reformer vi har genomfört och vidta de förändringar som krävs för att skolan skall fungera som vi tänkt oss.

Fru talman! På talarlistans ämnesuppdelning har jag inplacerats under rubriken utbildningsfrågor. Utan att anmärka vill jag genast säga ifrån, eftersom jag avser att i huvudsak tala om kultur, att utbildning och kultur enligt mitt sätt att se inte är samma sak. Men givetvis behöver inte heller dessa begrepp stå i motsatsförhållande till varandra. Det kan vara svårt att entydigt ge ett svar på frågan: Vad är kultur? I en trebetygsuppsats vid Stockholms universitet har man redovisat en enkät bland skolbarn i olika åldrar. Intressanta svar har lämnats. Bl. a.

Det finns alltså många olika definitioner och sätt att se på kultur i vårt samhälle. Men genomgående är att begreppet är alltför snävt tolkat. Man drar i allmänhet en skiljelinje mellan kultur och det liv som folket lever i sitt arbete och på sin fritid. Dessutom bortser ännu de flesta ifrån att kulturen i vårt samhälle är klassbunden till sin karaktär. Det kapitalistiska samhället förvrider kulturen. Också konst och kultur har av detta samhälle förvandlats till en vara. Mäktiga kapitalintressen och stora monopol behärskar viktiga delar av kulturlivet och omstöper det övervägande kulturella utbudet till kultursurrogat, som översvämmar marknaden. Man söker med detta surrogat forma folkets synsätt och livsstil, söker passivisera och likrikta människorna och hålla tillbaka deras skapande aktivitet. Kapitalisternas profitintresse har brutit ned delar av kulturen genom att i kommersiellt syfte utsätta den för förvanskning och plundring. Och de har intresse av att folket invaggas i något slags verklighetsflykt i stället för att folket självt med skapande aktivitet uttrycker och kommer till insikt om den situation kapitalismen försätter dem i. Den statliga kulturpolitiken har försökt att skapa en viss motvikt till den kommersialiserade antikulturen. Man har sökt förbättra distributionen av etablerade kulturformer och genom en, om än knapphändig, upplysningsverksamhet har man försökt öka mottagningsförmågan. Man har också bl.a. subventionerat biljettpriser vid teatrar och konsertlokaler, lämnat stöd till frivilliga bildningsorganisationer och organiserat vissa byråkratiska distributionsapparater. Man har också genomfört vissa förbättringar i kulturskaparnas villkor; men i detta fall har det avgörande varit kulturarbetarnas egen fackliga kamp. Det är främst de etablerade och institutionaliserade konstformerna och konstskaparna som har fått myndigheternas stöd. De försök som har gjorts att skapa den motvikt jag talade om, förslår emellertid litet mot de starka kapitalintressen som ligger bakom de kommersialiserade kultur surrogaten. Inom kulturlivets område har också på senare år inträffat åtskilligt som rubbat cirklarna för den gängse kulturpolitiken. Fria grupper har uppstått inom olika konstområden. För att förbättra sin sociala situation och förmedla ett kvalitativt icke-kommersiellt utbud har kulturarbetarna själva skapat sina egna distributionsorgan. Jag avser de s.k. centrumbildningarna. Myndigheterna har givit knapphändigt ekonomiskt stöd till delar av dessa, men på grund av att dessa kulturyttringar ofta är samhällskritiska, har inte bara reaktionära grupper i vårt samhälle utan även representanter för statsmakterna och ledningarna för stora etablerade organisationer bekämpat dem. Det har skett genom avslag på anslagsyrkanden, genom förhandsgranskningar och även med censur. Stora delar av kulturen under kapitalismen kommer alltid att hämmas och kommer alltid att styras av profitjakt. Också själva kulturbegreppet snöps under detta samhällsskick. Det gäller här inte frågan om något slags fritidssysselsättning. För en avgörande majoritet av vårt folk existerar ingen kultur under arbetstid. Främlingskapet från vad man i sitt dagliga arbete sysslar med blir allt större till följd av ökad specialisering, ökad hets, ökad stress, ökad mekanisering och sterilitet i miljön. Därigenom skiljs också alltmer kulturen från övrig produktion. Kulturen måste därför återerövras. Den skall inte bara vara fritidsterapi och passivt åskådande. Kultur är människors inbördes kommunikation, deras möjlighet att uttrycka sig och sin samhälleliga situation och inte minst — deras aktiva deltagande i att forma sin tillvaro och miljö. Kulturell och annan produktion måste därför återförenas, vilket inte kan ske om inte människornas ställning i själva arbetsprocessen totalt förändras. Detta i sin tur förutsätter att de materiella grundvalarna, som förvrider det kulturella livet — det kapitalistiska produktionssättet — ersätts med ett socialistiskt samhällssystem, där folkflertalet erövrar makten på samhällslivets alla områden. Men, fru talman, denna vår principiella inställning får inte tolkas så, att vi skulle anse det vara utan betydelse att ställa kulturpolitiska krav också under det rådande samhällssystemet. Man kan motverka den kommersialiserade antikulturen. Åtgärder kan vidtas för att stimulera de breda skikten att deltaga i kulturellt skapande och kommunikation. Samtidigt kan de kulturellt yrkesverksamma ges en social och ekonomisk trygghet och tillförsäkras rimlig ersättning för sina verk. Vänsterpartiet kommunisterna har också i år i flera motioner fört fram konkreta krav för att förbättra kulturarbetarnas villkor. Jag vill nämna bara några av dessa. De centrumbildningar jag talar om, som skapats av kulturarbetarna, måste från samhället få bättre ekonomiskt stöd. Vi yrkar ett minimibelopp av 125 000 kr för vardera av dessa fyra centrumbildningar. Vi återkommer med vår motion om bättre biblioteksersättning till författarna. Den av vårt parti under flera år begärda 25-öringen måste nu höjas till 30 öre i enlighet med vad Sveriges författarförening anför. Vi vill också att bokillustratörerna får ersättning för bibliotekslån och begär en utredning i detta syfte. Bildkonstnärernas mervärdeskatt vid förstagångsförsäljning av konstverk måste äntligen avskaffas. Statsbidrag måste lämnas för det arbete som dessa nu gratis ställer till förfogande i form av utställningar och som är en kulturell service. Statsbidrag måste också införas för att stimulera kommunerna till anordnande av kommunala konstsalonger. Inom teatersektorn vill vi lämna ökat ekonomiskt stöd till teateroch musikrådet för fördelning på olika teaterändamål och då särskilt till de fria teatergrupperna.

Detta, att man kände sig ansvarig för sin ideologis alla besynnerliga utlöpare var något som inte ingick i det borgerliga tänkandet, vilket jag avundsjukt måste beteckna som en enorm styrka.” Fru talman! Det är när yttringarna i kulturlivet slår hål på de borgerliga myterna som man omedelbart kräver censuringripande, indragning av anslag och alla andra åtgärder mot kulturlivets frihet. Det är mot hela detta reaktionära angrepp vi vänder oss med skärpa.

Fru talman! Precis som de flesta andra huvudtitlar har också utbildningshuvudtiteln tillkommit under knapphetens stjärna — kall och Sträng. De ökningar som redovisas är till allra största delen automatiska. Några nya grepp eller stora reformer aviseras inte. En framstående ämbetsman karaktäriserade huvudtiteln så: ”Jag tolkar detta som en andhämtningspaus. Vore det början till en ny syn på utbildningssektorn, vore det katastrofalt.” I den mycket magra budgeten är det några områden som blivit särskilt styvmoderligt behandlade. Mest uppseendeväckande är den totala frånvaron av förslag till åtgärder för invandrarundervisningen. SÖ underströk i sina petita att åtgärder här var viktiga och oundgängligen nödvändiga. Men utbildningsministern skjuter bara frågorna framför sig, överlämnar bekymren åt kommuner och skolledare och räknar tydligen med att invandrarbarnen är en ointressant kategori. Tyvärr finns det fler exempel på att regeringen just i år nonchalerar invandrarfrågorna. De är tydligen inte inne. I dagens budgetläge kan det annars finnas anledning att reflektera över skolpolitiken som den utformats under 1960-talet och som den ter sig inför återstoden av 1970-talet. Man kan karakterisera 1960-talet som de glada — för att inte säga glättiga — reformernas tid. Det togs stora grepp, och det talades i stora ord om den nya skolan. Men tillräckliga resurser ställdes aldrig till förfogande. En mängd administrativa misstag begicks, och åtskilliga inslag i reformerna visade sig knappast tåla mötet med verkligheten. Ju längre decenniet framskred, dess kortare blev intervallen mellan beslut om nya reformer och tidpunkten för deras genomförande. Läroboksförfattare och skolboksförlag, skolledare och lärare ställdes inför övermänskliga uppgifter när det gällde att snabbt anpassa sig till nya läroplaner och ny organisation. Det är inte att undra på att reformerna dragit med sig så många problem. I en andhämtningspaus som den årets budget bereder skolfolk och skolpolitiker kan det finnas anledning ställa frågan: ”Vart är Carlssons skola på väg?” Ett svar ges av de eviga olycksprofeterna, som alltid betraktat skolans utveckling som en ständigt fortgående försämring och för vilka problemen är de definitva tecknen på att det är i utförsbacken man befinner sig. Möjligen har deras antal ökat på sistone, samtidigt som man kan notera att på den andra kanten den grupp har minskat i antal som man skulle kunna kalla de professionella optimisterna, de som hävdat att varje förändring i skolan automatiskt har inneburit en förbättring och därtill sagt att det varit skolans uppgift att lösa praktiskt taget alla de sociala, ekonomiska och politiska problem som aktualiserats i samhällsdebatten. Bara för några år sedan fanns det tjogvis med dogmatiska skolsocialister, som hade löst alla tillvarons gåtor och för vilka skolproblemen inte hade någon annan dimension än att det gällde att vänta ut de äldre generationerna av lärare, för att allt skulle bli bra. Sådana tongångar ventilerades ända in i statsrådskretsen. I dag möter man mindre av tvärsäkerhet och trosvisshet i både skolöverstyrelse och departement. De hurtfriska departementsråden och undervisningsråden har blivit riktigt eftertänksamma, och utbildningsministern själv återfaller endast då och då i svepande formuleringar, som förmodligen är ett minne från SSU-tiden och som knappast tålt konfrontationen med verkligheten. Ett tecken på tillnyktringen på högsta ort fick vi förra året, när regeringen gick till mötes folkpartiets krav på en utvärdering av skolreformerna genom att föreslå inrättandet av en pedagogisk nämnd inom skolöverstyrelsen med uppgift att delta i utformningen av det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet på skolans område. Det är inte möjligt att efter det halvår som förflutit sedan nämnden tillsattes uttala sig om den verkligen kan komma att medverka till att vi får den obundna utvärdering av de hittills genomförda reformerna som behövs som underlag för det fortsatta arbetet. Även om man kan peka på uppenbara svagheter i nämndens konstruktion, är det rimligt att vänta och se vilka resultat den kan åstadkomma. Av avgörande betydelse för dess arbete är att tillräckliga resurser ställs till förfogande. Snålheten när det gäller anslagen till pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolöverstyrelsen inger vissa farhågor. Även om reformtakten inte varit lika hög på universitetsområdet, finns det starka skäl att redan nu överväga att till universitetskanslersämbetet knyta en motsvarande institution. Det är ett hälsotecken att medvetenheten nu blivit allmän om att de organisatoriska reformerna bara innebär att man lagt grundstenarna, att huvudparten av bygget återstår och att insatserna där främst ankommer på lärare och skolledare på det lokala planet. Det är också bra att man sent omsider börjat fundera allvarligt över rollfördelning och maktspel inom den svenska skolan. I en rad utredningar diskuteras nu kompetensgränser och kostnadsfördelningar. Jag tänker på statsbidragsutredningen, länsskolnämndsutredningen, SIA och den utredning som aviserats i statsverkspropositionen om skolöverstyrelsens egen organisation. Det är förvisso alldeles för tidigt att uttala sig om på vilket sätt en ny maktfördelning skulle kunna ske. Men jag vill bestämt varna för varje tanke på att reducera skolöverstyrelsens ställning och inflytande i syfte att utöka departementets. Det har på sistone funnits tecken på att det på sina håll har varit ett önskemål, och det finns inte så få formuleringar i statsverkspropositionen som inte bara antyder motsättningar i sak mellan SÖ och departement utan nästan låter som varningssignaler. Det ligger däremot mycket i det fältrop som utbildningsdepartementet på sistone har uppstämt: Mera makt åt kommunerna! Jag tänker därvid särskilt på möjligheterna till ett friare utnyttjande av statsbidraget, så att rationaliseringsvinster lättare kan göras och större hänsyn tas till de lokala förhållandena. Om det är någonstans man kan skära i skolbyråkratin, så torde det vara på denna administrativa sektor. Betydligt svårare är avvägningen beträffande ansvaret för skolans inre arbete. För både lärare och elever är det viktigt att samma standard kan garanteras över hela riket, men att det samtidigt ges större utrymme för lokala variationer och pedagogiska experiment. På några andra områden avtecknar sig också stora problem framöver. Jag tänker på de skilda direktiv som under de senaste tio åren har getts i fråga om skolenheternas storlek. Fortfarande planerar många kommuner utomordentligt omfattande enheter på grundval av rekommendationer från centrala myndigheter. Samtidigt upplever fler och fler skolledare och lärare — för att inte tala om elever och föräldrar — behovet av mindre enheter. Planeringsmisstag nu kan få vådliga konsekvenser för många decennier framöver. Det är verkligen angeläget att regeringen mycket snabbt tar itu med frågan om andra direktiv kan ges på denna sektor. Häpnadsväckande är den administrativa ryckighet som karakteriserat regeringens och skolöverstyrelsens handläggning av betygsfrågorna. Genom administrativa beslut har man glesat ut betygsgivningen. Skilda system har prövats och diskuterats på ett sådant sätt att man lyckats åstadkomma en total förvirring. Hur många miljoner som slösats bort i onödan bara på denna punkt vågar man knappast tänka på. Här har ett exempel getts på att tesen om att varje förändring är en förbättring verkligen inte håller streck. Ett annat område där departement och skolöverstyrelse inte tillnärmelsevis kunnat styra utvecklingen gäller elevfrånvaron i skolan. Alla är överens om vilken olägenhet den har för undervisningen. Det är svårt för lärarna att planera, när man inte säkert vet vilka elever eller hur stora grupper man kan räkna med vid olika tillfällen. Bristen på former för registrering och kontroll och frånvaron av bestämda synpunkter när det gäller samhällets krav på att eleverna skall vara närvarande i skolan har bidragit till denna olycksaliga utveckling. Satsningen på vuxenutbildningen har varit omfattande. Också här tenderar dock problemen att växa de ansvariga över huvudet. En fast tjänsteorganisation för lärarna saknas. De prioriteringar som gjorts har ofta skapat irritation och inte fått de resultat man räknat med. Och man skulle kunna gå över till det eftergymnasiala området, där också rader av problem hopar sig. Även om vi väl får en PUKAS-debatt senare, vill jag gärna nämna att i en gemensam motion till årets riksdag har folkpartiet och centerpartiet speciellt skärskådat utfallet av 1969 års studieordning. Som vi utförligt redovisar i motionen har inget av de eftersträvade målen — ökad yrkesinriktning, snabbare genomströmningstakt, mindre studieavbrott — uppnåtts i någon större utsträckning. Och felet ligger naturligtvis till stor del i utgångspunkterna för den nya studieordningen. Det går inte att genom enbart organisatoriska förändringar skapa en bättre studiesituation vid de filosofiska fakulteterna. Kvar av den nya studieordningen finns bara en gigantisk administrativ överbyggnad. Att PUKAS därför måste förändras tycks det också råda enighet om även om det finns skillnader mellan oss och statsrådet Moberg när det gäller i vilken riktning förändringarna skall gå! Man skulle kunna fortsätta uppräkningen av områden i skolan där stora och mångförgrenade problem möter. Ändå är ju de kritiska synpunkter som jag anlägger en mild västanfläkt i jämförelse med de stormilar som drar genom skoldebatten när t.ex. professorn i internationell pedagogik i Stockholm uttalar sig och säger: ”Skolan är inne i en kris. Den har blivit ett institutionaliserat fängelse, som misslyckats med att ge eleverna en utbildning som de kan använda i samhällsoch arbetsliv.” En sådan reflexion gör sig säkert bra i en debatt men är ett alltför svepande konstaterande för att verkligen kunna stimulera till konstruktivt tänkande. Men i den mån det kan bidraga till att skapa en känsla för att varje form av dogmatism är misslyckad i skoldebatten, är det ändå ett välkommet inlägg. Det behövs verkligen experiment och försöksverksamhet i så många riktningar som möjligt, mer av fördomsfrihet och mindre av fastlåsthet vid byråkratiska mönster. Samtidigt som man efterlyser detta, kan det också vara nödvändigt att påminna om att den samhällsekonomiska satsningen på utbildning nu har sådana dimensioner att det är rimligt att man från samhällets sida ställer större krav på eleverna än man hittills gjort, både när det gäller närvaro i skolan och när det gäller engagemang i arbetet. Krav av den innebörden verkar inte hämmande utan stimulerande. Men det betyder också mycket för en sund atmosfär i skolan att lärarna kan få en känsla av att skolmyndigheter och skolpolitiker har förtroende för deras arbetsinsatser och för deras villighet att följa uppdragna riktlinjer. Det ständiga gnället mot lärarna måste verka djupt irriterande, och benägenheten att överflytta ansvaret för alla misslyckanden i samhället på skolan och på lärarna ter sig alltmer orimlig. Det har länge varit ett stående tema inom vår nuvarande regering att tillskriva sig själv äran av alla förbättringar på skolans område och förklara alla misslyckanden med lärarnas bristande vilja och anpassning. Det är dags att de som fattat beslut om skolreformerna också tar ansvaret för dem. När det står klart att man på någon punkt har misslyckats, finns det anledning att erkänna detta och bidra till att korrigering sker. Det får inte gå prestige i skolpolitiken. Det är faktiskt viktigare att skolan fungerar bra och att elever och lärare trivs än att regeringen skall kunna hävda att den också på detta område är lika ofelbar som någonsin påven. Carlssons skola — och Mobergs — är faktiskt inte bättre än att den tål att förbättras på de flesta områden!